Herr talman! Ju fler gånger Georg Andersson beger sig upp till talarstolen, desto fler gånger bevisas det att han faktiskt inte har förstått ett kommatecken av vad välfärdsdebatten de senaste månaderna rör. Jag vill ställa tre konkreta frågor till Georg Andersson. På vilket sätt hotar valet av läkare välfärdssamhället i något slags mänsklig bemärkelse? På vilket sätt hotar rätten för föräldrarna att bestämma över sina egna barns uppfostran genom val av barnomsorgsform välfärdssamhället i denna mänskliga bemärkelse? På vilket sätt hotar möjligheten att välja skola som inte dikteras av tjockleken på föräldrarnas plånbok välfärdssamhället i samma bemärkelse? Det var nämligen om dessa ting valrörelsen faktiskt handlade. Sanningen är naturligtvis att socialdemokratin gör andra prioriteringar, som det så vackert heter, än att tillgodose varje enskild människas intresse. På precis denna punkt går den verkliga skiljelinjen mellan er socialdemokrater och OSS. Herr talman! När det gäller ekonomin ondgör sig Georg Andersson över att om moderaterna skulle få bestämma skulle vi drabbas av nedskärningar på viktiga samhällsområden. Alldeles bortsett från att det enda mer konkreta besked vi fick av Kjell-Olof Feldt under hela valrörelsen var att han för sin del avsåg att spara på sjukvård och skola — osagt emellertid vad det egentligen handlade om — innebär den strategi Georg Andersson anvisar att han i valet mellan det ena och det andra inte väljer något av dem varigenom han faktiskt väljer inflationen. Det enda återstående alternativet, om man vägrar att spara, är nämligen att i stället ta inflationen till hjälp. På vilket sätt detta skulle kunna tänkas stödja de människor i vårt samhälle som har det allra sämst har jag oändligt svårt att begripa. Till slut två mer specifika påpekanden när det gäller skolan. När den nuvarande läroplanen för grundskolan accepterades motionerade socialdemokraterna om betygsstrukturen på högstadiet. Då påpekade socialdemokraterna att de för sin del inte kunde tänka sig att de ämnen som skulle kunna komma att ingå i det naturorienterande resp. det samhällsorienterande ämnesblocket fick upplösas i sina resp. beståndsdelar. Det var klart besked. Socialdemokraterna eftersträvar att avveckla de ämnen som genom borgerlighetens försorg faktiskt alltjämt finns kvar på högstadiet. Fortfarande strävar socialdemokratin, detta riksdagsbeslut till trots, i den praktiska politiken efter att göra denna traditionella ämnesstruktur omöjlig. Det är därför vi riktar kritik mot er i grundläggande kunskapshänseende. Herr talman! Om jag vore Georg Andersson, skulle jag inte slå mig för bröstet för att Sverige i de internationella kunskapskontrollerna hamnar i mitten av skalan.
Herr talman! När Georg Andersson kommenterade kvaliteten sade han att det här gällde ett speciellt ämne, matematiken, vid en speciell tidpunkt. Visst gjorde det det, men övriga IEA-undersökningar har visat att visst har vi en bredd i vår utbildning, men vi har ingen hög kvalitet på den. Om man jämför med andra länder har vi alltså färre som når de verkliga topparna. Vidare sade Georg Andersson ingenting om de gymnasielever från Sverige som numera inte blir antagna utan tentamen vid utländska universitet. En lång rad högre utbildningar saknas i Sverige. Det gäller kompetens för revisorer, civilekonomer och civilingenjörer, som på ett mycket högt plan inte kan få sin vidareutbildning här utan måste söka sig utomlands. Georg Andersson sade heller ingenting om de sämre lärare som högstadieeleverna efter den nya lärarutbildningens genomförande kommer att få finna sig i att ha, lärare som har bara en termins studier i ett ämne. Hur skall de då klara sin utbildning? Och var skall de elever som haft sådana lärare hamna i internationella undersökningar i fortsättningen? Nej, de kvalitetsförstärkningar som folkpartiet har föreslagit är alldeles nödvändiga för att vi i fortsättningen skall kunna förbättra kvaliteten både på elevernas kunskaper och på lärarnas utbildning.

Herr talman! Jag skall fatta mig ganska kort. Först vill jag bara konstatera att moderaterna under förra riksmötet faktiskt motionerade om att redan då skära bort 925 milj.kr. från utbildningssektorn. Det var ett stort belopp, och det hade inneburit en väldigt hård åtstramning med färre elever i vuxenutbildning, färre studiecirklar, mindre insatser för lågpresterande osv. Det var då. Valrörelsen gick ut på att man skulle gå vidare med ännu kraftigare ingrepp. Det var det budskap som moderaterna gick fram med. Då blir talet om att välja skola och sådant väldigt ihåligt. Det är ju viktigt att slå vakt om en skola för alla med god kvalitet i olika delar av landet, i glesbygd såväl som i tätort. Det vore mycket att säga om värdet av en blandad social struktur i våra skolor, om skolan som en mötesplats för elever i ett bostadsområde, om en skola som inte stimulerar utan motverkar segregation. Det är också en viktig kvalitetsaspekt på den svenska grundskolan. Per Unckel påstår att vi gör ämnesstrukturen i skolan omöjlig. Det är ju fel. Vi diskuterade saken i samband med lärarutbildningen och konstaterade att det handlar om både och: ämnen och ämnesövergripande undervisning. Det är viktigt att stimulera till en ämnesövergripande undervisning, därför att detta är klart pedagogiskt motiverat. Ylva Annerstedt återkommer till kvaliteten. Det är viktigt och bra att vi har en bredd i vår utbildning. Sedan påstår hon att vi inte har toppar. När jag har varit ute på universitet och högskolor har jag hört väldigt många fina vittnesbörd om de nära internationella kontakter som vi har och om det höga anseende som ändå finns för svensk utbildningsoch forskningsverksamhet. Lärarutbildningen diskuterade vi i våras — Ylva Annerstedt var inte i riksdagen då. Men den reform som vi beslutade om fick en ganska bred uppslutning här i kammaren. Det innebär generellt sett en kraftig kvalitetsförstärkning av lärarutbildningen.

Herr talman! Jag har valt att i den här allmänpolitiska debatten ta upp ämnet etik inom hälsooch sjukvården. Jag gör det mot bakgrund av att det är så många vårdsökande patienter som upplever brister inom sjukvården, att alltför många kommer i kläm, att alltför många hamnar i alltför långa sjukhusköer. Jag gör det mot bakgrund av att jag är sjuksköterska till professionen och har följt utvecklingen inom detta område alltsedan början av 1940-talet. Jag vill helt enkelt fästa kammarens uppmärksamhet på frågan därför att jag faktiskt är oroad. Jag känner inte igen mig. Sjuksköterskor har i många år varit medvetna om de brister som råder och kritiskt granskat patienternas situation och den egna rollen i vården. Men det går trögt med förändringar. Då är det betydligt enklare för oss politiker att föreslå förändringar. Vi är duktiga på att formulera mål som vi vill uppnå i olika sammanhang. Vi talar om och fastställer olika moment som skall ingå i de olika målen. Därefter fattar vi beslut, och så förväntar vi oss att det vi beslutat skall förverkligas, helst alldeles av sig självt. Nu gör det inte det. Utvecklingen går sina egna vägar. Ta hälsooch sjukvårdslagen som exempel. Vilka fina målsättningar innehöll inte den! Den vårdsökande skulle stå i centrum, god vård på lika villkor för alla, individinriktning, självbestämmande, inflytande för vårdsökande, integritet, trygghet. Honnörsord, alla dessa mål! Hur blev det i verkligheten? Hur har vi det med individinriktningen, självbestämmandet, inflytandet, integriteten, lika villkor för alla, tryggheten? Jo, för en del har dessa mål kunnat uppfyllas, nämligen för dem som vet hur man handskas med vårdapparaten, för dem med kontakter, för dem med vana och kunskaper om hur man tar sig fram. Men alla de andra då, t.ex. de äldre? Det går ju knappt en dag utan att vi läser och hör talas om hur de kommit i kläm inom långvården och även i den ”vanliga” sjukvården. Många upplever otrygghet, inte bara de äldre. Trygghet är någonting fundamentalt. Trygghet är viktigt för oss alla. För en femåring kan den egna nallen vara en symbol för trygghet, för den vuxne arbete och ordnad ekonomi. Men vi bör också ha en sjukvårdstrygghet. Den kan vi dela upp i olika slags trygghet. Den materiella tryggheten ligger it.ex. tillgång till sjukvårdsresurser. Relationstryggheten rör kontakten med de anhöriga och till personalen. Kunskapsoch kontrolltryggheten består i att få klara besked och känna att man förstår reglerna i sjukhusmiljön och deras funktioner. Vi har också ”förlita-sig-på-andra-tryggheten”, som är ytterligare en aspekt av trygghet i vården, där tillgången till expertis ger patienten lov att vara trygg och hjälplös. Att vara i trygga händer hos människor som har kunskap och vana vid sjuka är viktigt. Även kontinuiteten betyder mycket, men där brister det tyvärr ofta. Det är ju faktiskt så enkelt, att om patienten upplever att det är tillåtet att vara svag och om personalen visar värme, lugn och vänlighet, betyder det mer än vi anar för tillfrisknande och rehabilitering. Det är etik. Tänker och handlar sjukvårdspersonal etiskt? Med sjukvårdspersonal menar jag nu alla kategorier som arbetar inom den sektorn. Kan det faktiskt vara så att det är brister på den punkten som är anledningen till otryggheten, till många katastrofer inom sjukvården, inte bara för patienter och deras anhöriga utan även för vårdpersonalen? Det här skall inte uppfattas som kritik, men jag måste ställa frågan: Hur är det med undervisningen i medicinsk etik för alla dessa grupper? Ingår den som ett naturligt led i undervisningen? Har etik ett alldeles eget avsnitt i undervisningen? Nej, det är tyvärr ett ämne satt på undantag. Det är nästan så att man oftare hör talas om etik när det gäller de försöksdjur som används i forskningen än i samband med de människor som försöken så småningom skall appliceras på. Herr talman! Jag har spetsat till det litet, med avsikt. Jag vill att vi skall tänka och handla och reagera. Klagomålen från alla människor som har skadats på ett eller annat sätt inom sjukvården hade kanske kunnat undvikas, om vi hade haft en medicinetik som fungerat. Därför måste tillämpning av etiska regler ingå som ett självklart moment i allt ifrån sjukvårdsplanering till sjukvårdsbehandling. Därför måste också utbildning i medicinsk etik ingå för all vårdpersonal. Etikundervisningen bör ske i form av ett samlat, eget ämne. Det räcker inte bara med att känna till Hippokrates. Vi måste få gemensamma, goda sedvänjor för hela sjukvården. Det är det som är etik.

Herr talman! En sådan seger till och jag är förlorad, utropade inte Olof Palme när valnattens siffror blev någorlunda definitiva. Han utropade tvärtom: En enorm seger! Ja, varför inte pyramidal i likhet med tidigare invanda ögonblick av verklighetsförfalskning? Därmed torpederade statsministern varje ansats till den realistiska politik som Sveriges ekonomiska läge behöver. Vi måste därför, herr talman, utgå ifrån att de politiska bedömningarna kommer att väga över de ekonomiska bedömningar som bör utgöra grunden för en politik avsedd att komma till rätta med landets obalanser. Någon finanspolitisk åtstramning krävs inte under hösten, har ju finansministern nyligen förklarat i en polemik med riksbanksdirektören och senast i dag på förmiddagen. Det betyder att vi i stället måste räkna med en ännu stramare penningpolitik. Räntenivån bör sålunda snarare väntas stiga än falla. Skulle emellertid prisnivån stiga mindre i år än under förra året, vilket synes sannolikt, får vi en ökad realränta, dvs. en penningpolitisk åtstramning. Därigenom erhåller finansministern ytterligare argument för den realräntebeskattning som han tidigare talat om och om vilken en utredning arbetar. Han kommer naturligtvis då att bl.a. hänvisa till den borgerliga regeringen i Danmark, som har infört en realränteavgift. Vår höga räntenivå, herr talman, betyder att finansieringen av budgetunderskottet och därmed den växande statsskulden blir dyrare. För att komma till rätta med detta allvarliga problem kan man mycket väl tänka sig att regeringen kommer att föreslå ett tvångssparande. Företagen har ju redan drabbats av detta genom alla tvångsavsättningar till olika slags fonder som den socialistiska riksdagsmajoriteten har beslutat. Nu kommer blickarna att riktas mot hushållen, som ju visar ett negativt nettosparande. Så lever vi också årligen över våra löpande tillgångar genom underskottet i bytesbalansen med utlandet. Ett eventuellt tvångssparande kommer väl sedan att successivt frisläppas fram till valet 1988. Dessa åtgärder är emellertid otillräckliga för att minska det statliga budgetunderskottet, som i sin tur driver fram underskottet i våra affärer med utlandet. Finansministern tvingas se sig om efter andra likviditetsindragningar. Han kommer då att på nytt kasta blickarna på näringslivet. Flera gånger före valet, bl.a. i sin senaste bok Den tredje vägen, har han förklarat att han eftersträvar en utjämning i beskattningen av arbete och kapital. Eftersom skattesänkningar bär socialdemokraterna emot, kommer beskattningen av kapital att öka. Kjell-Olof Feldt har aldrig släppt sin innerst inne omhuldade tanke på en produktionsfaktorbeskattning, en s.k. proms. Den kommer med all säkerhet och då exempelvis under namnet kapitalanvändningsskatt. En sådan skatt torde finansministern vara tvungen att föreslå riksdagen, om han skall få LO med på låga lönekrav liksom måttliga löneökningar inom den offentliga sektorn. En annan möjlighet att få med löntagarorganisationerna på låga lönekrav är naturligtvis löfte om skatterabatt eller hot om momshöjning. Men därigenom kan finansministern inte eliminera de redan för stora lönehöjningar som innevarande års avtal medfört. Trots att finansministern genomdrev en skatterabatt upp till 600 kr. under förutsättning att lönerna höll sig inom det s.k. löneutrymmet på 5 22, ligger de faktiska lönehöjningarna i år liksom tidigare år 50 26 däröver. Därför blir hotet om en momshöjning inte särskilt effektivt. Nackdelen med momshöjning till följd av olika kostnadshöjande effekter är sannolikt större än den uppnådda åtstramningseffekten. Den enda effektiva åtstramningsåtgärd som återstår är en minskning av de statliga utgifterna. Det betyder att vi måste skära i den statliga floran av bidrag och subventioner. Men eftersom socialdemokraternå tror att ett folks välfärd beror främst på mängden offentliga bidrag och subventioner, är den vägen tills vidare stängd. Olof Palme upprepade ett flertal gånger före valet, och han upprepade det i regeringsförklaringen och i gårdagens anförande, att han vill visa att det går att klara de svåra problemen i svensk ekonomi utan att ändra på den traditionella välfärdspolitiken och utan att rucka på målet om full sysselsättning. Dilemmat, herr talman, är emellertid att det tvärtom är den svenska välfärdspolitiken och sysselsättningspolitiken som är grunden till vårt ekonomiska krisläge. Strävan efter full sysselsättning möjliggör en ansvarslös lönepolitik, eftersom de fackliga organisationerna inte behöver ta konsekvenserna av för stora lönehöjningar på sysselsättningen. Och en välmenande välfärdspolitik utan hänsyn till landets ekonomiska resurser omöjliggör en väsentlig nedskärning av statsutgifterna. Bekräftelsen på denna felaktiga politik är just våra ständiga devalveringar. Finansministern förklarade visserligen i en intervju med Berndt Ahlqvist år 1984 att detta inte går längre. Han förklarade för övrigt i dag att nu har devalveringen gjort sitt jobb, och i intervjun medl Berndt Ahlqvist: ”En devalvering till och det går åt h-e.” Förmodligen gör det också det, herr talman, om inte den socialdemokratiska regeringen radikalt omprövar sin politik.

Herr talman! En tidig erfarenhet av riksdagens allmänpolitiska debatter var för min del att de långsamt ebbade ut i något som skulle kunna uppfattas därhän att diskussionen fick utgöra svar på frågan. Men vilken var då frågan? Och vilket var i så fall svaret? På något sätt tyckte jag då att debatterna behövde något slags avslutande sammanfattning. Det blev därför naturligt för mig att låta anteckna mig sist på talarlistan. Så ock i dag, i min artonde allmänpolitiska debatt. Den allmänpolitiska debatten i februari i år vållade mig en hel del bekymmer. Vi stod då inför den olustiga uppgiften att behöva företa en förtroendeomröstning om ett av statsråden. Broarna var rivna, sades det. Förgäves erinrade jag om behovet att även i detta hus försöka etablera vad som sedan länge i vårt förra riksdagshus kallats ”förtroendeskapande åtgärder”. Mot den bakgrunden står den nu snart avslutade debatten i stark kontrast. Den då så krigiske statsministern har nu verkställt just sådana förändringar av sin regering, som man tidigare förgäves begärde. En ny utrikesminister har obesedd väkomnats av oppositionens talesmän, och en självmant avgången försvarsminister har beståtts en ovanlig hedersbevisning av den person som för kort tid sedan av regeringschefen apostroferades som ”den där Bildt”. Vad är det egentligen som håller på att hända i svensk politik? Har den invasion av nya, friska kvinnor som följt Bengt Westerberg in i kammaren redan hunnit verka därhän att det kvinnligt veka i människosinn är i färd med att ringa in förbrödringens framtidsrike? Sade inte själve statsministern — han med de rivna broarna — att han hoppas kunna finna öppningar i det politiska livet och att det, trots att regeringen naturligtvis vet bäst, ändå är viktigt att den kunskap som finns i riksdagen tas till vara? Det lät faktiskt hoppfullt, för jag har länge funderat på vad riksdagen egentligen är bra för. Trots att Bertil Fiskesjö envetet hävdar att riksdagen i vår nya författning är första statsmakten, har jag likväl upplevt att man som företrädare för ett regeringsparti närmast fungerar som transportkompani, medan man som medlem av oppositionen visserligen har fått en — låt vara begränsad — handlingsfrihet, men med den icke oväsentliga svagheten att man aldrig får sina utmärkta förslag bifallna. Jag tror inte att jag någon gång under de senaste nio åren funnit att någon varit intresserad av att ta till vara några av mina eventuella kunskaper. Själv har jag däremot haft rika möjligheter att här komplettera mina egna kunskaper på en mängd områden, och det är jag, herr talman, mycket tacksam för. Det kan kanske vara rimligt om jag ägnar en del av detta anförande åt sjukvårdens problem, även om riksdagen tyvärr under årens lopp har avsagt sig mer och mer av ansvaret för denna. Man har i tur och ordning sålt ut sinnessjukvården, provinsialläkarna, undervisningssjukhusen, sjukvården i krig och medicinalstyrelsen, och nu är hela området i Landstingsförbundets händer — genom avlägsnandet av Barbro Westerholm har den sista medicinska kontrollen över landets sjukvård avskaffats. Detta sker vid en tidpunkt då problemen inom vår sjukvård tornar upp sig mer och mer. Åldersfördelningen i vår befolkning skapar undan för undan allt större problem. Vi pensionärer lever längre, förbrukar mer och mer av nationalinkomsten för vår vård, och allt fler bland oss har allt färre anhöriga som kan och vill ta hand om oss: Vi blir mer och mer beroende av andra, i den offentliga sektorn eller i privata former. Institutionerna kan inte i samma utsträckning som tidigare ställa upp för oss. Landstingen drar ned på akutsjukvården och medicinklinikerna, som förut var vår räddning. Bengt Westerberg, som i alla fall en gång var medicinare, även om han sedan hoppade av — man kan fråga sig varför —, månar om vårt behov av egna rum. Även en snabb kalkyl visar att det nog skulle behövas etthundratusen eller flera hundratusen sådana, och det skulle också kräva väsentligt mera personal. Mycket talar för att en utbyggd hemsamaritorganisation — som skulle kunna ta till vara den insiktsfulla medelålders arbetskraften — måste bära en ökande del av ansvaret och bördan av vården av de riktigt gamla. Var ensamheten är lättast att uthärda vet jag ännu inte: i det egna hemmet eller bakom en stängd dörr på långvårdssjukhuset. Men ett vet jag, som skakar mig djupt, när jag efter många år i en tidigare väl fungerande sjukhusvård nu från många håll får erfara den mentalitetsförändring som tycks vara på väg inom den nya sjukvården. En internationell tidskrift har bett mig skriva om den nya medicinska tekniken och den gamla läkar-patient-relationen. Av och till anförtror sig kända och okända personer till mig som om jag vore en medicinsk JO, och man får höra osannolika ting i fråga om medicinska försummelser och känslomässig hårdhet. Förbi är den tid då syster Margareta på 5:an vid juletiden ömkade sig över stadens bohemer och försåg dem med nya kalsonger ur lasarettets förråd. Satsningen på vårdcentraler på bekostnad av särskilt de medicinska klinikernas vårdplatser har inneburit att man prioriterar det enkla, lätta och ofarliga framför det komplicerade, svåra och potentiellt farliga. I en sådan situation händer det lätt att man blir ovan vid det ovanliga och riskerar att förbise eller feltolka det. Jag har sett sådant hända. Men jag har också fått åtskilliga exempel på hur intresset och känslan för ”patienten som person” — trots allt psykologiskt svammel, med vilket massmedierna är fyllda — tycks vara i avtagande på sina håll. Såvitt jag förstår är detta en effekt av flera samverkande faktorer, bl.a. totallönesystemets införande vid sjukhusen, som framtvingade en dyrbar och ineffektiv arbetstidsreglering av en verksamhet som sträcker sig över veckans alla 168 timmar, med därav följande bristande kontinuitet i läkar-patientoch personal-patient-relationerna. Den gamla läkar-patient-relationen har successivt uttunnats, och därmed riskerar både intresset och ansvaret att lida skada. Mycket av de berättigade klagomål som kan riktas mot en del av dagens svenska sjukvård bottnar i en arbetsorganisation som tar större hänsyn till vårdpersonalens önskemål och deras fackföreningars krav än till patienternas intresse av kontinuitet i vården. Ansvaret för att återge sjukvården dess ”själ” vilar på sjukvårdens medicinska ledare och fostrare, som måste återfå eller återta ansvaret för den svenska sjukvårdens utveckling, även om det måste ske i kamp mot legioner av ”administratörer” och politiker inom eller utom det sjukvårdsorganisatoriska etablissemanget. Med anledning av vad Siri Häggmark nyss sade vill jag nämna att det åtminstone vid Karolinska institutet sedan åtskillig tid bedrivs undervisning om medicinsk etik i läkarutbildningen. Om detta är måhända också att säga att etik i relation till patienten kanske först och främst kan läras genom goda —- och dåliga — lärares exempel. Men den medicinska forskningen och den medicinska tekniken har under de senaste decennierna skapat många nya, tidigare aldrig aktuella möjligheter, som reser tidigare okända etiska frågor — frågor på vilka många av oss ännu inte har några självklara svar. För åtta månader sedan hade jag en interpellationsdebatt med Gertrud Sigurdsen om AIDS. De uppgifter jag då sedan en tid hade i saken var mycket bekymmersamma. Jag var orolig över att man inte i tid gjorde tillräckligt, medan tid ännu fanns. Gertrud Sigurdsen redovisade läget som ”allvarligt” och angav de åtgärder som då förbereddes eller var aktuella. Jag undrade om de var tillräckliga. I går var hennes bedömning: ”Det är mycket bråttom. Epidemin klarar vi oss inte ifrån. Den är redan över oss.” Viruset finns inte längre bara i vissa avgränsade grupper. Det finns också hos alldeles vanliga människor. Och det finns hittills ingen bot. Även hoppet om ett framtida vaccin är grumlat av virusets förmåga att ändra skepnad. Gertrud Sigurdsen försökte i går intala sig själv och oss att vi skall ”klara av det”. Hittills har tyvärr ingen nation ”klarat av det”. Vi får nog bereda oss på omfattande och allvarliga förändringar i samhället och sjukvården när hundratals eller tusentals patienter kommer att kräva en svår, långvarig och ödesbestämd vård. Kanske krävs det en sinnesändring i hela västvärlden, från hårdrocken till spinnrocken, från utlevelse till inlevelse. Herr talman! Framtiden är som bekant inte längre vad den har varit. Hotet mot mänskligheten kommer inte bara från den afrikanska djungelns virus utan också från supermakternas — och andra makters — vapenarsenaler. Själva kan vi inte göra mycket för att avvärja det, knappast ens för att förbereda oss för överlevnad i händelse ett kärnvapenkrig, kanhända av misstag, bryter ut över våra huvuden — även om vi nu utan förutfattade meningar lägger vår framtid i Sten Anderssons händer. Jag vill emellertid, som en av de många i den svenska och den internationella föreningen International Physicians for the Prevention of Nuclear War, avsluta detta anförande med att uttala min oförställda glädje över norska stortingets beslut att tilldela denna sammanslutning Nobels fredspris för detta år. Denna sammanslutning är ett unikt brödraoch systerskap, som omfattar läkare från hela världen, och dess upphovsmän och ledare är två av världens främsta hjärtläkare, Bernard Lown i Boston och Eugeni Chazov i Moskva, kolleger och vänner till mig sedan decennier. Mer än de flesta andra vet vi läkare konkret vad ett kärnvapenkrig skulle innebära för mänskligheten. Stormaktspolitik gäller alltid makt, men kanske framför allt fruktan. Den mest omedelbara åtgärden för att möjliggöra en fredlig utveckling vore en överenskommelse om provstopp för kärnvapen. IPPNW har antagit en ”medical prescription”, ett recept — eller med en gammal boktitel: en ”Medicin för politiker” — som man vill att läkare i alla parlament skall lägga fram för sina kolleger. Jag är glad att kunna svara Bernard Lown och Eugeni Chazov att Sveriges riksdag redan i våras enhälligt uttalat sig för ett avtal om fullständigt provstopp. Med detta, herr talman, får jag tacka för uppmärksamheten och önska er en angenäm avslutning på kvällen.

Herr talman! Blekinge län är ett litet län men väl sammansvetsat. Alla goda krafter verkar där för en utveckling. Länet står i dag starkare, beroende på att industrin har blivit starkare. Vi har alltså ett bättre utgångsläge än för ett par år sedan. Det har gjorts en del framtidssatsningar, och jag kan utan överdrift säga att länet på det industriella området har fått en i vissa avseenden ganska generös behandling av riksdag och regering. Jag tänker då i första hand på de olika centra som har byggts upp. Som exempel kan jag nämna det teknikcentrum som har startats i Svängsta, där man på sikt skall kunna stärka det blekingska näringslivet och utveckla småföretagsamheten i regionen. Men trots detta har vi en hel del problem. Vi har en oerhört hög arbetslöshet. Den var i augusti 5,1 96. Det kanske allvarligaste problemet är att vi har den högsta ungdomsarbetslösheten av alla län. Vi har också det största antalet sökande per ledig plats. Därtill kommer problemet med den industriella strukturen. De stora industriföretag som finns i länet har bara tillverkningsenheterna i Blekinge. Huvudkontoren, utvecklingsenheterna och företagsledningarna finns oftast på andra platser, vilket gör att länet är betydligt känsligare än många andra områden i vårt land. Det är väl allmänt känt att en del av företagen i länet har problem. Jag behöver bara nämna Kockums, Kallinge, Dynapac i Karlskrona och nu det senaste exemplet, det lilla gjuteriet Gjutal AB i Sölvesborg. Det är ett Electroluxägt företag med ett hundratal anställda, Sölvesborgs näst största arbetsplats. Electroluxledningen har beslutat sig för att lägga ned gjuteriet och vill då ställa nästan 100 människor utanför arbetsmarknaden. Jag utgår givetvis från att Elektrolux med sina resurser tillsammans med myndigheterna gör allt som står i dess makt för att rädda jobben vid detta företag. Det tycker jag att gjuteriet och länet är värda. Vilka åtgärder kan då behövas för att man skall kunna lösa de problem som finns? Jag nämnde de åtgärder som har vidtagits för att på lång sikt lösa problemen. Men på kort sikt finns det ingen annan möjlighet att ge ungdomarna arbete än att ta till det gamla beprövade medlet beredskapsarbete. Här finns alltså ett stort behov av extra beredskapsanslag till länet. Det finns vidare möjlighet att tidigarelägga en del statliga beställningar och projekt för att ungdomarna skall ha möjlighet att få jobb i länet och slippa flytta, som länsarbetsnämnden faktiskt har uppmanat dem att göra — givetvis mot bakgrund av att det inte finns några jobb i länet. Jobben finns på andra sidan skogsridån i norr, uppe i Småland. Staten har ett mycket stort ansvar för sysselsättningen i länet, inte minst i den östra länsdelen. Där sysselsätter de militära enheterna många människor, men det talas i dag om uppsägningar. Jag tycker att vi har rätt att kräva lokalisering av enheter från Helsingfors eller nyskapande av enheter i Blekinge — inte minst mot den bakgrunden av att riksdagen har fattat beslut om att vissa områden skall prioriteras rent regionalpolitiskt. Sydöstra Sverige är ett sådant område, och där ligger — Prot. 1985/86:12 Blekinge. Jag utgår från att riksdagen snart lever upp till detta beslut. 16 oktober 1985

Herr talman! Nils Berndtson har frågat mig om regeringen kommer att verka för skärpta bestämmelser för miljöskadligt utsläpp. Frågan är ställd med anledning av att koncessionsnämnden för miljöskydd nyligen omprövat kraven rörande kvicksilverutsläppen från avfallsförbränning vid Gärstadsverket i Linköping. Regeringen kommer, liksom hittills, att även i fortsättningen verka för att miljöskadliga utsläpp begränsas i den omfattning som behövs för att risker för påverkan på människors hälsa och på miljön skall kunna elimineras. I fråga om exempelvis avfallsförbränning och utsläpp av kvicksilver har regeringen vidtagit en rad åtgärder. Jag vill här främst erinra om de skärpta bestämmelser för rökgasrening vid avfallsförbränning som regeringen meddelat i flera beslut i besvärsärenden enligt miljöskyddslagen — bl.a. i ett beslut i oktober 1984 angående en planerad avfallsförbränningsanläggning i Karlstad. Regeringen har vidare i maj i år uppdragit åt naturvårdsverket och energiverket att inom ett år utreda de energitekniska och miljömässiga förutsättningarna för avfallsförbränning. Åtgärder för att begränsa utsläppen till mark och luft av kvicksilver från batterier behandlades i regeringens proposition 1984/85:118 om kemikaliekontrollen. Det av Nils Berndtson nämnda beslutet om Gärstadsverket kan jag inte nu kommentera, eftersom ärendet kan komma att överklagas till regeringen.

Herr talman! Samtidigt som jag tackar den nytillsatte miljöministern för svaret på min fråga vill jag gärna välkomna honom till uppgiften. Här finns angelägna frågor att ta itu med. Tillsättandet av ett särskilt statsråd för miljöfrågor har väckt förhoppningar om skärpt attityd mot miljöskador. Det finns faktiskt händelser som pekar i motsatt riktning. Dit hör exempelvis att koncessionsnämnden för miljöskydd nyligen förvandlat gränsvärdet för kvicksilverutsläpp vid Gärstadsverket i Linköping till ett något luddigt målsättningsvärde. Detta sker mot den ståndpunkt som intagits av såväl länsstyrelsen i Östergötland som naturvårdsverket. Redan det satta gränsvärdet på 100 kg kvicksilverutsläpp är högt. Nu säger koncessionsnämnden att ”målsättningen skall vara att i möjligaste mån uppnå angiven begränsning till 100 kg av kvicksilverutsläppet — — -”. Vad är nu detta? Det är naturligtvis bra med de åtgärder som redovisas i svaret. Men det räcker tydligen inte. Det visar det fall som jag påpekat. Utan att kommentera Gärstadsverket i Linköping kan väl ändå denna fråga besvaras: Vad tänker Ingvar Carlsson göra från sin nya position för att myndigheterna skall skärpa i stället för att luckra upp bestämmelser för miljöskadligt utsläpp?
Herr talman! Vi kommer naturligtvis att följa handläggningen av dessa ärenden mycket noga. I den mån vi kommer fram till slutsatsen att någon skärpning av lagbestämmelserna är erforderlig, återkommer jag till riksdagen med ett sådant förslag.
Herr talman! Det tackar jag för. Jag tror att det kommer att finnas behov av skärpningar. Jag vill erinra om den reaktion som skedde på länsstyrelsehåll efter det beslut som jag hänvisade till. Där säger man: ”Tidigare hade vi klara besked som gav oss ryggrad i vårt handlande. Det har en högre myndighet nu tagit ifrån oss.” Vidare säger man att ”det skapar en diffus situation för oss som tillsynsmyndighet”. Jag tror att den nytillsatte miljöministern kan bidra till att tillsynsmyndigheterna får ryggrad i sitt handlande och att en diffus situation inte blir rådande. Det kan ske genom en klar markering av att det inte är uppluckrade utan skärpta regler som behövs mot utsläpp och annan miljöskadlig verksamhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Gradin för svaret. Jag kan dess värre inte säga att jag är helt till freds med det svar jag har fått. Min fråga löd: Vilka åtgärder planeras för att barnens rättigheter bättre skall tillvaratas vid behandling av flyktingärenden? Som svar får jag bl.a.: ”Barnens speciella situation i flyktingärenden bevakas också kontinuerligt.”, förutom att här refereras till olika allmänna råd och annat. Det är faktiskt en mycket väsentlig fråga, vad som görs med anledning av den situation som i dag föreligger bl.a. i Trelleborg. Jag frågar statsrådet: Har inte statsrådet fäst uppmärksamheten på att där finns barn som i veckor, ja månader, måste stanna i sterila miljöer utan att någon vare sig medicinsk, psykologisk eller social personal utreder hur de här barnen har det? Detta är en faktisk verklighet, som verifieras i media och av sakkunnig personal mest varje dag. Det är också en verklighet att familjer splittras, att 15-16-åringar har tagits i förvar utan att man vet var den övriga familjen befinner sig. Det här har lett till att många av dessa flyktingbarn har hamnat i en mycket besvärlig situation och far mycket illa. inte skall behöva lämna Sverige och säga att de trodde att man brydde sig om barn i Sverige men har erfarit något helt annat?

Herr talman! Jag är glad över det som statsrådet nu säger, att det behöver sättas in resurser för att förbättra situationen. Det är just detta som så många i vårt land kräver — att barn skall få den värdiga behandling som de är berättigade till och att även de skall utredas — inte bara de vuxna. Jag vill gärna slå fast att jag står bakom huvudprinciperna i flyktingpolitiken. Vi måste alla vara med och ta ansvar för den. Men då är det också viktigt —bl.a. för att motverka rasism och flyktinghat — att vi också uppträder på ett sådant sätt att människor behandlas med respekt och värdighet i vårt land, och då behöver det sättas in ytterligare resurser för barnens vidkommande. Jag vill upprepa frågan: Är man från regeringens sida beredd att ställa dessa resurser till förfogande? Jag är övertygad om att frivilligorganisationerna också vill dra sitt strå till stacken.

Herr talman! Frivilligorganisationerna ställer säkert upp för att hjälpa till i dessa situationer, men det får inte bli så att frivilligorganisationerna skall stå för humaniteten och staten stå för de ibland knapphändiga materiella resurserna och annat. De myndigheter som har att handlägga dessa frågor måste uppträda på ett sådant sätt att både humaniteten och respekten för — Prot. 1985/86:13 människan tillgodoses. 17 oktober 1985 Jag vill avsluta den här debatten med att säga att vi kommer att bevaka dessa frågor och återkomma med frågor, om inte barnens rättigheter tillgodoses på ett bättre sätt än vad som sker i dag. Vi vill inte se att barn som kommer till Sverige från ett sargat land blir ytterligare plågade här därför att viinte tar hand om dem på rätt sätt i avvaktan på att utredningar för de vuxna i familjen slutförs.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Anita Gradin för svaret. Anledningen till att jag ställt frågan är behandlingen av den kurdiska grupp som alla känner till. Bakgrunden till denna behandling är det mord som skedde i Uppsala förra sommaren, då en kurd sköts ner på Stora torget. Det gjordes en polisundersökning i vanlig ordning. Länsåklagaren granskade fallet, men utredningen lades ner eftersom mördaren hade gripits och numera också har fått sitt straff efter sedvanlig rättegång enligt svensk rättspraxis. Därefter agerade emellertid säkerhetspolisen i Sverige. Trots att länsåkla 1 garen i Uppsala hade lagt ner utredningen och sagt att det inte fanns någonting som tydde på en sammansvärjning bakom mordet, tog säpo upp fallet. Man använde sig av terroristparagrafen i utlänningslagen, grep ett antal kurder som tillhör organisationen PKK och klassade dem som terrorister. Mot bakgrund av vad som sägs i svaret är det att märka att Sverige är det enda land i Västeuropa som har klassat PKK som terroristorganisation. Om invandrarministern har andra uppgifter så rätta mig, men efter vad jag vet har inte ens Västtyskland klassat PKK som terroristorganisation, vilket alltså vi har gjort. Eftersom PKK betraktas som en terroristorganisation sekretesstämplas hela ärendet. Det är då som rättssäkerheten enligt min uppfattning kommer i fara. De anklagade och deras advokat får inte veta anklagelsen. Jag upplever svaret som mycket negativt, eftersom invandrarministern här säger att lagen inte kan ändras. Jag anser att den kan och bör ändras. Jag frågar: Hotar inte terroristparagrafen rättssäkerheten?

Herr talman! Det borde stå allt klarare att terroristbestämmelserna är rättsligt olämpliga och att de slår snett när det gäller att bekämpa verklig terrorism. Man kan inte i längden här i Sverige ha en ordning där först förundersökningen läggs ner därför att det saknas rimlig grund för misstanke om förberedelse till brott och sedan samma person enligt terroristbestämmelserna kan utsättas för drastiska inskränkningar i sina medborgerliga rättigheter. Skall man ha en sådan här lag av förebyggande natur måste skärpta krav ställas på den. För det första måste man ha en viss definition av vid vilken nivå en misstanke kan grunda ingripande. Den får inte, som nu, vara godtycklig eller bygga på observationer som saknar klar innebörd och som inte har något inbördes sammanhang. Med avseende på uttrycket ”välgrundad misstanke” följs inte lagen. En person kan med utgångspunkt i lagen råka ut för repressalier även om det inte finns någon som helst misstanke. Det visar de aktuella fallen. Vidare måste partens juridiska ombud ha rätt till full insyn i materialet och bl.a. — eventuellt under tystnadsplikt, om så krävs — kunna ställa frågor till säkerhetspolisens rapportörer. Löften om en sådan fullständig insyn gavs här i riksdagen för ca tio år sedan, men de löftena har aldrig hållits. Slutligen måste man bli mycket vaksammare mot uppgifter från utländska säkerhetstjänster. Som vi vet är de ibland själva engagerade i terroristisk verksamhet. Det gäller t.ex. Frankrike, Västtyskland och Italien. Och de turkiska myndigheterna skall vi bara inte tala om i detta sammanhang. Uppgifter från dem har tydligen använts i en del aktuella fall. Det gäller alltså att ge våra egna säkerhetsorgan bättre politisk skolning och kunskap. Annars får verksamheten en farlig slagsida, som i längden leder till bristande effektivitet i kampen mot terrorismens faror. Jag vill gärna ha statsrådets synpunkter på de frågor jag fört fram.

Herr talman! Det är ju just här som rättssäkerheten kommer i fara, och det är just därför lagen kan och bör ändras. Det är otillfredsställande som det fungerar i dag. Det gäller inte bara fallet med kurderna. För drygt fyra år sedan hade vi under de borgerliga invandrarministrarnas tid fallet med PFLP, en palestinsk organisation, då man ville slänga ut 35 palestinier på ett bräde med stöd av den här lagen. Så småningom kom man fram till att de flesta av dem kunde få stanna, efter opinionsyttringar av olika slag. Detta visar faran av att ha en lagstiftning som inte ens ger de juridiska ombuden tillfälle och rättighet att ta del av allt material. Det kan inte vara tillfredsställande, och det är djupt beklagligt att invandrarministern inte vill hålla med om att det behövs en översyn av lagen. Det strider också något mot vad som tidigare har sagts i pressen, nämligen att det kanske finns vissa möjligheter att göra en översyn av den. Vi hoppas på en bättre förståelse för de här synpunkterna i framtiden.

Herr talman! Det är ytterst otillfredsställande att inte regeringen står fast vid löftet från 1975. Det Anita Gradin säger i dag om den misstänktes rätt att via ombud ta del av säkerhetspolisens material innebär nämligen en betydligt restriktivare hållning än den som Anna-Greta Leijon gav uttryck för i december 1975, när jag frågade henne om samma sak. Det leder alltid till godtycke när man på det här diffusa sättet hänvisar till att det finns ett överordnat intresse som avgör om man skall sekretessbelägga materialet. Det blir ju då alltid myndigheten själv som avgör vad i anklagelserna som kan komma att sekretessbeläggas och som blir oåtkomligt. I ett av de aktuella fallen har det förekommit att man åberopat sig på en artikel i en tidning på det kurdiska språket som ges ut i Västtyskland. Uppenbarligen har uppgift om den kommit från någon turkisk källa, förmodligen den turkiska säkerhetstjänsten. Det är uppenbarligen här fråga om en vantolkning, troligen en uppsåtlig sådan, av vad som står i artikeln. Detta är ett exempel på en uppgift som har använts och som icke kunnat bemötas.

Herr talman! Det är väl ingen som har ifrågasatt att vi måste ha lagar som skyddar liv och egendom och även speciella lagar när det uppträder speciella företeelser i samhället och i världen. Det är helt klart. Men det är också helt klart att den här lagen — och det gäller från dess början — är otillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt. Som den har använts i det relaterade fallet kan man inte säga annat än att det är från svensk synpunkt beklagligt att vi har en lag som används på detta sätt. Det måste bli en förändring, såvitt jag kan förstå. Nu kommer frågan upp i konstitutionsutskottet igen, eftersom den är vilande där, och jag konstaterar än en gång att det är bara här i Sverige som man har klassat den här organisationen som terroristorganisation. Den svenska säkerhetspolisen har gjort det, och sedan har man behandlat dessa människor enligt det mönstret. Det är uppseendeväckande att vi i Västeuropa är ensamma om en sådan bedömning.

Herr talman! Statsrådet kan väl hålla med mig om att om man skall ha en sådan här förebyggande lag, vilket situationen i och för sig kanske talar för att man måste ha, så måste det väl ändå finnas en viss nivå där misstanken kan grunda åtgärder mot en människa. Denna nivå får inte ligga hur lågt som helst, vara oåtkomlig, godtycklig eller slarvig. Den anklagade måste ju ändå ha en fair chans att kunna, om han eller hon är oskyldig, fria sig från misstanken. Annars kan man ju bli utsatt för att leva i Sverige med sådana här inskränkningar av den personliga friheten utan att veta att de upphör och utan att de någonsin upphör så länge man befinner sig i landet. Det är väl ändå ett rimligt krav att man skall ha en striktare nivå på bevisningen och på anklagelsen. Sedan vill jag ställa en direkt fråga: Har ni i dessa kurdiska fall använt er av uppgifter eller material som kommer från den turkiska säkerhetstjänsten eller andra turkiska myndigheter?

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret också på den här frågan. Bakgrunden till min fråga är tidigare uttalanden från regeringen och invandrarministern om att kurdernas förhållanden var någonting som resp. kommun där de vistas skulle ta ansvar för. Det kunde inte annat än väcka uppmärksamhet om inte regeringen skulle ta något ansvar för detta utan lägga över ansvaret på de kommunala myndigheterna i den kommun där kurderna råkade vara när domen drabbade dem. Det som nu sägs här tycker jag är en uppmjukning av den attityden. Regeringen är uppenbarligen beredd att ompröva besluten och inte låsa fast de här människorna på livstid i en viss bestämd kommun i Sverige; det kan tydligen finnas möjlighet till omprövning. I den intervju som statsrådet beviljade tidningarna i dag har vi också sett att det finns sådana här propåer. Jag tycker att det är tillfredsställande att regeringen kan tänka sig en omprövning. Också härvidlag är det ju fråga om humanitet och sättet att behandla människor som har hamnat i en sådan här situation. Det kan inte vara de enskilda kommunernas och kommunledningarnas sak utan regeringens, eftersom det är regeringen som tillämpar lagen och inte de kommunala myndigheterna.

Herr talman! Givetvis känner jag till socialtjänstlagen och de sociala myndigheternas ansvar i kommunerna, men det var inte det saken gällde för någon vecka sedan när frågan blev aktuell, sedan regeringen hade avvisat propåer att förändra sin attityd till det här människorna. Då hänvisades det just till att kommunen och dess sociala myndigheter är ansvariga, men det är inte just det som det är fråga om. Om de här människorna hungerstrejkar och närmar sig ett tillstånd som ganska snart kan leda till döden, kan regeringen inte bara hänvisa till socialtjänstlagen och säga att det är resp. kommuners bord. Kanske är detta bekvämt och formellt riktigt, men moraliskt måste väl regeringen ta sitt ansvar och inte bara hänvisa till kommunerna. Jag tar emellertid fasta på vad som står i svaret, nämligen att man är beredd att ompröva saken. Det är ett steg i rätt riktning, och jag hoppas på en förbättring.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Jag finner det anmärkningsvärt att svenska myndigheter lägger skulden på annan person i detta enskilda fall — just den man som höll sig undan — när polisen genom avvisning medvetet splittrar en familj. Det är inte rimligt att handläggande myndigheter i fortsättningen i något enda fall genom sina åtgärder skiljer spädbarn från deras föräldrar. I detta enskilda fall förelåg det dessutom nya skäl kvällen innan avvisningen verkställdes, så ansökan skulle upp till prövning igen. Trots detta utvisades spädbarnet och modern i familjen till Libanon. Jag finner det också särskilt anmärkningsvärt att myndigheter väljer att utvisa små barn till Libanon under de omständigheter som råder där. Jag är oroad över statsrådets svar, därför att jag tror att det innebär att det inte är möjligt att undvika att sådana här händelser upprepas. Det behövs självfallet klara signaler från regeringen om att svenska myndigheter i fortsättningen inte skall splittra familjer genom sina egna beslut.

Herr talman! Det borde gå att undvika sådana överraskningar som att spädbarn skiljs från sina familjer. Jag hoppas, som sagt, att det kommer en klar signal från regeringen till handläggande myndigheter om att sådant här inte får hända i fortsättningen.

Herr talman! Gunnar Hökmark har frågat mig om jag avser att ta något initiativ för att tillse att socialstyrelsens slutenvårdsregister inte byggs ut, innan dataoch offentlighetskommittén är färdig. Socialstyrelsen har sedan många år flera medicinska register med personuppgifter, s.k. personregister. Förutom register för den slutna vården finns bl.a. cancerregistret och födelsemed missbildningsregistret. Uppgifterna är ett viktigt underlag för socialstyrelsens tillsyn enligt hälsooch sjukvårdslagen . Genom bearbetning av uppgifter ur dessa register kan socialstyrelsen följa och analysera utvecklingen av sjuklighet och vårdkonsumtion inom olika befolkningsgrupper, bl.a. grupper med hög sjuklighet och stor risk för tidig död. Uppgifterna i registren är också av stor betydelse som underlag för epidemiologiska, hälsoekonomiska och andra forskningsprojekt inom hälsooch sjukvården. Samtidigt kan konstateras att den rättsliga regleringen av tillgängligheten Prot. 1985 85:181) om utvecklingslinjer för hälso SERA och sjukvården uttalades emellertid att det var angeläget att socialstyrelsen ner på ett slutenvårdsa ; fegister fortsatte med uppbyggnaden av system för bearbetning och analys av uppgifter ur landstingens databaser. Riksdagen gjorde ingen erinran mot detta uttalande. Datainspektionen har nyligen i ett beslut givit socialstyrelsen tillstånd att inrätta och föra ett personregister benämnt Slutenvårdsregister för riket. Justitiekanslern har överklagat datainspektionens beslut. Socialstyrelsen har iskrivelse till regeringen anmält att styrelsen beslutat att tills vidare avstå från att inrätta det nu nämnda registret.

Herr talman! Först vill jag be att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Ett slutenvårdsregister kommer att innehålla en lång rad olika och mycket känsliga uppgifter om de enskilda medborgarna. Riksdagen har emellertid inte fattat något beslut om att inrätta ett sådant register, utan tvärtom har dataoch offentlighetskommittén i uppdrag att utreda frågan om huruvida riksdagen skall fatta beslut om denna typ av register. Det är bra att socialstyrelsen för tillfället har avstått från att bygga ut detta register, därför att det ger utredningen möjlighet att arbeta vidare och komma med förslag. Det är också bra att det visar sig att det uppenbarligen lönar sig med opinion i dessa frågor. Men det finns också, herr talman, litet grand av oklarhet i statsrådets svar — av det skälet att Gertrud Sigurdsen egentligen inte svarar på frågan. Det faktum att socialstyrelsen nu har sagt att man inte avser att gå vidare med utbyggnaden har regeringen tagit till intäkt för att inte besluta om justitiekanslerns överklaganden. Man kan därför fråga sig vad statsrådets svar egentligen innebär. Jag skulle vilja veta om det innebär att statsrådet anser att detta register inte skall byggas ut förrän dataoch offentlighetskommittén har utrett frågan om hur sådana register skall inrättas. Eller innebär det kanske rent av att hon inte tycker att man skall ha den här typen av register? Eller kan det vara så, att frånvaron av ett regeringsbeslut kan komma att innebära att socialstyrelsen, när man så tycker är lämpligt, fortsätter att bygga ut detta mycket stora och mycket känsliga register, utan att det ens har fattats ett beslut om det i riksdagen?
Herr talman! Det lönar sig med opinion, säger Gunnar Hökmark. Jag vill erinra om att när datainspektionen fattade beslutet om att ge socialstyrelsen detta bemyndigande, så var det ingen diskussion — och en av ledamöterna i datainspektionens styrelse är Gunnar Hökmark. Jag kan svara precis som jag har gjort i mitt första inlägg — att eftersom socialstyrelsen har kommit med denna skrivelse vidtar regeringen för närvarande inga åtgärder med anledning av JK:s yrkande om inhibition.
Herr talman! Statsrådet Sigurdsen borde veta att datainspektionen inte är någon allmän tyckarklubb utan har att pröva olika tillståndsärenden i enlighet med datalagen och de möjligheter datalagen ger datainspektionen att agera. Mitt personliga tyckande spelar alltså mindre roll. Man måste göra en prövning i enlighet med vad datalagen anger. Däremot har jag i min egenskap av riksdagsman ställt frågan här till Gertrud Sigurdsen. Och en lång rad andra personer och instanser i det svenska samhället har reagerat mot det här registret. Därför ställer jag återigen frågan: Anser Gertrud Sigurdsen att detta register icke skall utbyggas förrän dataoch offentlighetskommitténs utredningsresultat föreligger? Den väsentliga frågan är om vi i Sveriges riksdag skall få en kontroll på detta, så att man här fattar beslut om man skall inrätta denna typ av stora register. Det är alltså det som är min fråga, och det är den frågan som Gertrud Sigurdsen ännu inte har besvarat.

Herr talman! Hugo Bergdahl har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidtaga för att kunna komma till en lösning i fråga om oral galvanism. Regeringen har lämnat socialstyrelsen i uppdrag att utreda vissa frågor rörande tandersättningsmaterial. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 1985. Socialstyrelsen skall bl.a. utreda förutsättningarna för att fabrikanter och importörer skall vara skyldiga att uppge innehållet i materialen. Förutsättningarna för att upprätta ett produktregister och ett register över biverkningar skall även studeras. Vidare skall ett underlag till vårdprogram utarbetas för patienter med tandbesvär, vilka kan sättas i samband med materialen. Socialstyrelsen skall också enligt utredningsuppdraget ange ytterligare behov av forskning och annan kunskapsutveckling om materialens lokala och generella biverkningar. Forskning om och provning av dentalmaterial sker bl.a. vid det Nordiska Institutet för Odontologisk Materialprovning i Oslo. Vid NIOM sker för närvarande ett arbete med att utarbeta program för att prova alternativa tandfyllningsmaterial. Jag utgår från att dessa material i allt större utsträckning kommer att kunna ersätta amalgam så snart de visat sig vara tillfredsställande ur olika aspekter, bl.a. fria från olika former av biverkningar.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga. Jag uppfattar svaret så, att de som har det yttersta ansvaret för sjukvården i vårt land äntligen nalkas ett erkännande av att oral galvanism är ett problem. Men jag vill inte alls konstatera att man börjar inse att oral galvanism är en sjukdom — och jag beklagar att jag inte kan göra det konstaterandet. Oral galvanism har drabbat tiotusentals människor. Roten till det onda är just användningen av amalgam som del i tandfyllningar. Amalgam innehåller som bekant 50 26 kvicksilver, ett av de giftigaste ämnen som finns. Jag uppfattar i dag, trots mitt första konstaterande här, en öppning i den tidigare låsta debatten om huruvida amalgamet har negativ påverkan på människokroppen eller ej. Därmed finns det också många frågor som väntar på svar innan vi nått fram till en säkrare, friare och därmed bättre situation i fråga om tandvård för den enskilde. 1. Kommer socialministern att ta initiativ till att oral galvanism i framtiden klassas som en sjukdom? 2. Kommer socialministern att ta initiativ till att tandfyllningsmaterial som amalgam och kompositplast klassas lika ur försäkringssynpunkt?
Herr talman! Jag kan inte i detta läge ta fler initiativ än vad som redovisats här. Vi måste avvakta det material som kommer ut av socialstyrelsens undersökningar. När det gäller den andra frågan kan jag säga att riksförsäkringsverket håller på att se över möjligheterna för att man via försäkringssystemet skall kunna få ersättning. Detta förslag från riksförsäkringsverket har ännu inte kommit till regeringen.
Herr talman! Det borde finnas fler människor i ansvarsfull ställning som inte avfärdar vetenskapens alltmer övertygande bevis om amalgamets skaderisker för människor med nedsatt motståndskraft. Det finns mycket av utredningar och erfarenhet på detta område, men jag har uppfattat situationen och debatten i Sverige under senare år som om tiden mer eller mindre stått still. Det är att beklaga. Under senare tid har ett flertal tidningsartiklar tagit upp frågan, och jag har ändock uppfattat att socialstyrelsen har redovisat synpunkter som visar att man nu har större förståelse för denna problematik. Jag hoppas att man med regeringens och socialministerns hjälp kan gå vidare i denna fråga, annars tror jag att utvecklingen i fortsättningen också kommer att vara oacceptabel med hänsyn till de tusentals människor som råkat illa ut på detta område.
Herr talman! Jag tycker inte att utvecklingen har stått stilla, som Hugo Bergdahl säger. Rent allmänt finns det hos socialstyrelsen och hos andra som sysslar med dessa frågor mycket större förståelse nu. Jag själv får många brev och telefonsamtal och har erfarenhet av andra kontakter som tas när det gäller dessa problem. Jag ser mycket allvarligt på frågan och följer utvecklingen, så jag tycker man kan konstatera att utvecklingen verkligen har gått framåt då det gäller de här problemen. De finns bland många människor, det håller jag med om.
Prot. 1985/86:13 Herr talman! Den yrkeskår som närmast är berörd när det gäller vården på 17 oktober 1985 detta område, alltså tandläkarna, har inte samma uppfattning som socialmi nistern. De har en annan uppfattning och de efterlyser raka och snabba Om realisationsvinse besked på detta område. Det finns ett underlag när det gäller forskning om beskattningen vidfé SE olika delar av problematiken. Därför hoppas jag att vi skall kunna driva säljning av bostadsrätter denna fråga mer aktivt än vad som skett under senare år.

Herr talman! Bertil Danielsson har frågat mig om det skall bli möjligt att få uppskov med beskattningen av realisationsvinst för personer som säljer bostadsrätt och köper villa eller omvänt flyttar från villa till bostadsrätt. Enligt min mening bör möjligheterna att införa ett uppskovssystem för vinster på bostadsrätter nu prövas. Ett ställningstagande i frågan måste emellertid föregås av ett visst utredningsarbete. Ett sådant arbete påbörjas nu inom finansdepartementet, och den fråga som Bertil Danielsson tar upp kommer att behandlas i det sammanhanget. Jag anser att utredningsresultatet bör avvaktas innan man tar ställning till vilken omfattning ett kommande system skall ha.

Herr talman! Jag tycker nog att den principen kan låta rimlig. Problemet är att genomföra den i praktiken. Jag känner inte till någon ryktesspridning om att vi överväger att helt slopa rätten till uppskov. De ryktena är i så fall felaktiga.

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat mig om jag avser föreslå en senareläggning av bankernas skyldighet att lämna uppgifter om kundernas räntor i samband med den förenklade självdeklarationen för att skapa nödvändigt utrymme för ett säkrare uppgiftsunderlag. Bankerna skall lämna uppgifter med början taxeringsåret 1987. De två första åren är att betrakta som provår. Taxeringsåren 1987 och 1988 skall kontrolluppgifterna nämligen inte ligga direkt till grund för taxeringen av den som lämnar en förenklad självdeklaration, så som fallet är med kontrolluppgifter om löneinkomster, utan den skattskyldige måste själv ange räntorna i sin deklaration. Det är alldeles klart att det kommer att ta viss tid att skapa ett system för uppgiftslämnandet som fungerar bra. Detta har också varit skälet till att uppgiftslämnandet de två första åren getts karaktären av provverksamhet. Det innebär att de uppgifter som lämnas då inte förväntas vara av fullgod kvalitet och att skattemyndigheterna givetvis måste hantera dem med särskild försiktighet. Bankerna har nu efter sommaren i olika framställningar redovisat sina problem på området, och bankerna har beretts tillfälle att diskutera situationen vid överläggningar inom finansdepartementet. Problemen är enligt min mening inte av den arten att de påverkar genomförandet av reformen med förenklad självdeklaration. Däremot kan det bli aktuellt att i någon mån justera uppgiftsskyldigheten, bl.a. när det gäller bankkonton som innehas av flera personer. Det är emellertid ännu för tidigt att närmare ange vilka ändringar som behövs. Jag återkommer inom kort med besked i saken.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. Jag tror att man både inom och utanför banksystemet har underskattat svårigheterna när det gäller att i tid kunna lämna tillförlitliga kontrolluppgifter. Det är inte bankerna utan regeringen som mest har underskattat dessa svårigheter. Det gäller först och främst mängden av bankkonton, som till antalet uppgår till över 26 miljoner, samt därtill alla räntebärande skuldförbindelser. Alla uppgifter skall redovisas under den tid när bankerna har som mest att göra. Det gäller inte bara konton där någon eller några personer är innehavare, utan innehavarna kan vara långt flera. Det är t.ex. fråga om konton där en privatperson står som innehavare men som används för en idrottsförenings eller någon annan organisations räkning. Härtill kommer alla penningmarknadsinstrumenten, beträffande vilka det är omöjligt att identifiera kundernas räntor, särskilt om instrumenten skiftar ägare många gånger under ett år. Utanför bankerna är det en mängd organisationer, inte minst inom kooperationen, som har räntebärande konton, och företag har intressekonton för anställda, bl.a. inom livförsäkringssystemet. Det behövs flera månader för att testa ett redan färdigt system för ändamålet. Nu säger finansministern att det under de första åren bara är fråga om en provverksamhet. Det är riktigt, men allmänhetens tilltro till systemet kan komma att rubbas, om det inte bygger på ett tillförlitligt underlag. Jag vill ställa en följdfråga till finansministern: Varför inte tillsätta en delegation inom riksskatteverket med uppgift att arbeta vidare med dessa frågor exempelvis under ett år? Det är ju ingenting som säger att man för den skull behöver uppskjuta reformen med den förenklade självdeklarationen, men man skulle kunna undvika mycket obehag både för de skattskyldiga och för de bankanställda, som kommer att överhopas med frågor om hur systemet kommer att fungera i praktiken.
» Herr talman! Jag är rädd för att detta bara skulle skjuta upp lösningen av problemet ett år till. Bankerna har sedan 1980 känt till att denna fråga skulle komma att aktualiseras, och det har gjorts åtskilliga och upprepade undersökningar på området. Bankerna har haft god tid för att förbereda sig. Jag tror alltså att ett uppskov på ett år bara kommer att leda till att bankerna nästa höst kommer att säga att de inte hinner med, att det är för stora svårigheter osv. Jag tycker att vi nu skall sätta systemet i sjön, med de korrigeringar som kan vara nödvändiga för att uppgifterna inte skall bli felaktiga. Var och en av oss som har ett bankkonto får nu varje år från bankerna uppgift om de räntor som har påförts kontot. Så mycket mera invecklat blir inte det nya systemet.
Herr talman! Finansministern säger att bankerna har känt till denna fråga i fem år. Det är riktigt att ett utredningsbetänkande med titeln Kontroll av räntor framlades för fem år sedan, men då uttalade bankernas organisationer i sitt remissvar att det behövs minst tre år från ett beslut och fram till dess att ett system kunde sättas i sjön. Så snart riksdagen hade fattat sitt beslut i våras tog bankernas organisationer kontakt med riksskatteverket, men ännu har inga anvisningar från riksskatteverket utfärdats. Det är mot den bakgrunden anmärkningsvärt att man begär att ett system skall kunna börja fungera redan vid årsskiftet. Det är förvånande att finansministern så till den grad underskattar de svårigheter som verkligen föreligger. Jag tror att det hade varit mycket smidigare och för allmänheten säkrare, om man först hade delegerat ärendet till riksskatteverket och låtit det arbeta med frågan under ett år. Det är ju miljoner konton som det rör sig om.

Herr talman! Martin Olsson har frågat mig om regeringen avser att verka för att den skattemässiga behandlingen av förluster som uppstått på grund av stöld ändras. Bakgrunden till Martin Olssons fråga är att två personer som tillsammans driver ett företag har blivit bestulna på bl.a. kontanter. Den förlust som uppstod på grund av stölden har av länsrätten bedömts som inte avdragsgill. Domen har överklagats till kammarrätten. I regeringsrätten behandlas för närvarande ett mål som gäller samma problematik. Även här är frågan om avdrag skall medges för förlust av pengar på grund av brott. Innan den skatterättsliga prövningen har avslutats är jag inte beredd att ta ställning till om reglerna på detta område bör ändras.

Herr talman! Jag vill först tacka finansministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är ett fall i Ånge. Två unga bensinmacksägare, som för fem år sedan vid ett inbrott blev bestulna på ca 125 000 kr., har vägrats avdrag för förlusten. Följden har blivit att de påförts egenavgifter, skatter och räntor på tillsammans ca 150 000 kr. För de allra flesta — kanske med undantag av skattejurister m.fl. - upplevs — Prot. 1985/86:13 dessa konsekvenser av gällande lag som mycket anmärkningsvärda. Mankan = 17oktober 1985 säga att de allra flesta nog finner att reglerna knappast överensstämmer med SZ —-— Om slopande av sam det allmänna rättsmedvetandet. beskölna Att betala skatter och avgifter för inkomster och överskott är naturligt, anningenav, B-inkomster men att även förluster på grund av brott, som ingen kan skydda sig emot, skall bli underlag för skatter och avgifter upplevs nog av de allra flesta som mycket främmande. Jag är medveten om de regler som gäller och gränsdragningen mellan avdragsgilla driftsförluster och kapitalförluster. Men efter att ha tagit del av konsekvenserna av nuvarande regler hade jag hoppats att finansministern skulle ge ett positivt svar. Svaret är föga förpliktande — det hänvisar till att det finns ett fall i regeringsrätten. Enligt de uppgifter jag har tagit del av har regeringsrätten avgjort ett par fall som taxeringsmyndigheterna har som bakgrund till sitt ställningstagande. Även om det finns gränsdragningsproblem och samhället måste skyddas mot missbruk av reglerna, är det illa att de som blir bestulna skall drabbas av skatter och avgifter på sina förluster, medan de som lyckas stjäla knappast drabbas av vare sig skatter eller avgifter eller kommer att återbetala det stulna. Anser finansministern att reglerna ger rimliga resultat och överensstämmer med våra rättsprinciper?

Herr talman! Margit Gennser och Karin Ahrland har frågat mig om jag är beredd att föreslå att sambeskattningen av B-inkomster avskaffas. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Som anförs i frågorna har riksskatteverket tagit upp frågan från förenklingssynpunkt. Jag är medveten om att sambeskattningen av B-inkomster försvårar skatteuträkningen för både de skattskyldiga och skattemyndigheterna. Den utgör således från administrativ synpunkt en belastning. Skälen för den nuvarande sambeskattningen är främst risken för att opåkallade skattelättnader annars skulle kunna åstadkommas genom skatteflyktsbetonade åtgärder. Med tanke på angelägenheten av att förenkla vårt skattesystem är jag beredd att överväga frågan om att ytterligare begränsa inslagen av sambeskattning. Jag kan inte nu ge något besked om vilket resultat dessa överväganden kan leda till.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Feldt för svaret. Jag blev mycket besviken. Betyder rättssäkerhet så litet för herr Feldt att ingen skattskyldig 25 och ingen tjänsteman inom skatteväsendet kan räkna ut skatt på sambeskattade B-inkomster? Det har vi fått svart på vitt på av riksskatteverkets förenklingskommitté, och därför måste man ändra det. Herr Feldt gav mig för ett och ett halvt år sedan rådet att gå till länsstyrelsen och betala 60 kr. i skatt så skulle länsstyrelsen kunna räkna ut det. Men det kan ju inte länsstyrelsen, herr Feldt. Moderata samlingspartiet har i en motion begärt att man skall avskaffa dessa regler. Ingenting har emellertid skett. Jag hoppas att herr Feldt tänker om så att vi verkligen får rättssäkerhet även på skatteområdet. Eller betyder inte elementära krav på rättssäkerhet över huvud taget något för dem som ansvarar för vår skattelagstiftning? Det verkar inte så, men jag trodde inte att det kunde vara så.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det innebär kanske ändå ett litet steg framåt. Men finansministern talade i svaret om administrativa synpunkter. Nu är det faktiskt så, finansministern, att det här även handlar om jämställdhet. Socialdemokraterna har, precis som folkpartiet, gjort en hel del och varit med om att avskaffa sambeskattningen på vanliga arbetsinkomster. Äkta makar är självständiga individer och skall betala skatt var och en på sin inkomst. Då finns det — det har vi sagt många gånger inga rationella skäl i världen att behålla sambeskattningen av B-inkomster och förmögenhet. Därtill kommer alltså det nygamla argumentet, som t.o.m. riksskatteverket nu har tagit med i en rapport, att det tillkrånglade regelsystemet medför att de skattskyldiga inte kan överblicka och räkna ut sin skatt själva. Skatteförvaltningen bemästrar uträkningen enbart tack vare de möjligheter ADB tekniken ger. Det är principiellt fel med sambeskattning av självständiga individer bara för att de är gifta. Det är dessutom minst sagt olyckligt, när reglerna är så krångliga att de som drabbas inte kan räkna ut skatten eller kontrollera att den är rätt uträknad. Vi kan inte begära att folk skall ha hemdatorer för sådana här saker. Sedan skulle jag väldigt gärna vilja veta vad finansministern menar med att han är beredd att överväga frågan om att ytterligare begränsa inslagen av sambeskattning. Varför kan inte finansministern följa riksskatteverkets råd och helt ta bort sambeskattningen, med andra ord slopa den?
Herr talman! Jag håller med Karin Ahrland om att det här är ett ovanligt krångligt inslag i vårt skattesystem. Jag vill bara påminna om att det är ett resultat av ”den underbara nattens” överenskommelse. Det var tillsammans med folkpartiet och centern vi snodde ihop det här. När jag säger att jag är beredd att förenkla systemet ytterligare, menar jag inte att vi skall slopa all sambeskattning av B-inkomster. Vi måste hitta något enklare system, vilket också betyder en lindring av sambeskattningen. Till Margit Gennser måste jag säga att hon måste lära sig att läsa innantill. Det står inte i riksskatteverkets anslagsframställning att verket inte kan räkna ut skatten. Det står att man inte kan räkna ut det manuellt. Man behöver ha tillgång till ADB-teknik. Det är en oerhörd skillnad jämfört med det Margit Gennser stod och vräkte ur sig för en stund sedan i talarstolen. Jag tycker att det bör ingå i förutsättningarna för de här frågestunderna att man har läst materialet innan man kastar sig över regeringens ledamöter.
Herr talman! Jag har läst materialet. Kan man inte göra en uträkning manuellt, då kan man inte heller kontrollera om det är rätt när det kommer ut ett resultat från en dator. Det kan vara fel i de system och de program efter vilka uträkningen görs. En sak måste man alltid kunna, och det är att kontrollera uträkningen manuellt för att se om den verkar rimlig. Det går alltså inte. Det finns en hel-del andra problem. Fyllnadsinbetalningarna går inte att göra korrekt för dem som drabbas av det här. Karin Ahrland tog upp jämställdhetsaspekterna. Jag måste säga att ett sådant skattesystem skall vi inte ha, herr Feldt. Det är en fråga om rättssäkerhet.
Herr talman! Det är väl riktigt att en del av det här krångliga systemet är någonting som båda våra partier har litet skuld i, och det är bra om systemet blir enklare. Men jag tog upp den principiella frågan om sambeskattningens vara över huvud taget, därför att det också är en jämställdhetsfråga. Det gick att tjata och tjata och övertyga statsrådet Feldts företrädare Gunnar Sträng en gång i tiden, så att vi fick bort sambeskattningen av inkomst av arbete. Jag får väl fortsätta att försöka övertyga Strängs efterträdare om att också sambeskattningen av B-inkomster är principiellt felaktig, inte bara därför att den är krånglig utan också därför att den strider mot varje regeringsdeklaration om jämställdhet.
Herr talman! Det glädjer mig att Karin Ahrland önskar mig ett långt liv som finansminister, så tjata gärna på. Jag hoppas att vi skall nå resultat. Margit Gennser har fortfarande inte begripit vad riksskatteverket säger. Naturligtvis går det att göra uträkningarna för hand. Det måste gå att göra det, för att man skall kunna lägga in detta i dataprogrammet. Men att göra varje uträkning för hand skulle ta alldeles för lång tid, och därför måste man använda ADB-tekniken.
Herr talman! Ett skattesystem måste kunna användas manuellt. När bara ett fåtal specialister, knappt det, kan kontrollera om en uträkning är riktig — det är inte alls säkert att det blir rätt, eftersom programmen är så krångliga — måste reglerna ändras. Så får inte ett skattesystem se ut. Men det är klart att när man sysslar med skattelagstiftning om nätterna, blir det kanske inte alltid så goda resultat, dess värre. Jag hoppas verkligen att man tänker om i denna fråga och ser till att vi får sådana regler att medborgarna kan förstå dem och använda sig av dem och att de kan kontrollera att våra myndigheter gör rätt.
Herr talman! Jag önskar naturligtvis Kjell-Olof Feldt ett långt liv, fast inte precis på posten som finansminister. Jag tror dock han är så begåvad att han fattat vad jag menar, och jag tror också att han är kapabel att genomföra denna ändring under denna mandatperiod. Jag kan i denna fråga utlova folkpartiets stöd. Ni behöver inte ta hjälp från kommunisterna.

Herr talman! Hugo Hegeland har frågat mig om jag är beredd att lämna riksdagen förslag om tillägg till lagen om stämpelskatt på aktier av innehåll att stämpelskatt må efterges eller återbetalas vid synnerliga skäl. I 6 § lagen om stämpelskatt på aktier sägs att regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter. Enligt 9 kap. 4§ sistnämnda lag kan regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, i särskilda fall och om synnerliga skäl föreligger, medge nedsättning av eller befrielse från skatt liksom återbetalning helt eller delvis av skatt. Regeringen har förordnat att riksskatteverket skall pröva sådana frågor när det gäller bl.a. stämpelskatt på aktier.
Herr talman! Jag tackar finansministern för vänligheten att vilja svara på min fråga. Bakgrunden till denna fråga var, till skillnad från tidigare fråga, ett stöd från kommunisterna som möjliggjorde en förändring av stämpelskatten på aktierna så att den gick upp till det dubbla. Man gick hastigt till väga, och därför finns inte bestämmelsen med att myndigheter kan medge undantag när synnerliga skäl föreligger. Nu svarar finansministern, att enligt 9 kap. 4 §ilagen om punktskatter och prisregleringsavgifter kan regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, i särskilda fall och om synnerliga skäl föreligger, medge nedsättning av eller befrielse från skatt. Finansministern säger också, att riksskatteverket skall pröva sådana frågor när det gäller stämpelskatt på aktier. Detta är glädjande men det är ingen betryggande garanti för att det verkligen blir någon nedsättning, eftersom motsvarande bestämmelse inte finns i lagen om stämpelskatt på aktier. Regeringen kan ju vara på olika humör vid olika tillfällen. Bara under denna frågestund har finansministerns — Prot. 1985/86:13

Herr talman! Larz Johansson har frågat mig om mitt svar på ett brev från en grupp lantbrukare skall tolkas som att jag menar att jordbrukare har tillskansat sig större ökningar av sina arbetsinkomster än vad löntagarkollektivet uppnått genom sina avtal. Mitt svar innehåller inget omdöme om inkomstutvecklingen för olika grupper. Jag konstaterade bara att skatterabatten var en förutsättning för att hålla löneökningarna nere på en rimlig nivå. Hade löntagarna inte fått någon skatterabatt hade löneökningarna utan tvekan blivit högre.

Herr talman! I sitt brevsvar säger också finansministern att jordbrukarna inte gjort samma uppoffringar som löntagarna. Men det framgår av regeringens egen proposition när det gäller reglering av priserna på jordbruksprodukter, som Svante Lundkvist presenterade i våras, att man utgår från jordbruksnämndens förslag som ”innebär att jordbruket får kompensation för ökade kostnader i produktionen och dessutom en inkomstökning med 5 90. Den föreslagna inkomstökningen motsvarar således vad löntagarna får för år 1985. Även i fråga om det totala beloppet ligger jordbruksnämndens förslag inom ramen för det inflationsmål på 3 26 som regeringen ställt upp. Jag kan därför biträda jordbruksnämndens förslag.” Detta sade jordbruksministern. Det innebär ju rimligen logiskt sett att jordbrukarna sannerligen fått göra samma uppoffringar som löntagarkollektiven i övrigt. Då bjuder all logik att också jordbrukarna skall få skatterabatt. Kan finansministern förneka detta påstående?

Herr talman! Agne Hansson har, mot bakgrund av att Eds Cellulosa AB med 107 anställda gått i konkurs, frågat industriministern om regeringen är beredd att vidta några åtgärder, och i så fall vilka, för att lösa sysselsättningskrisen i Edsbruk och norra delen av Västerviks kommun. Frågan har överlämnats till mig. 29 Jag har från länsarbetsnämnden i Kalmar fått veta att förhandlingar om eventuellt köp av företaget pågår och att flera seriösa spekulanter finns. Förhandlingarna beräknas vara slutförda inom några veckor. Jag kan dock nämna att av de 30 som hittills har friställts har 24 redan fått annan sysselsättning eller arbetsmarknadsutbildning. Arbetsförmedlingen ägnar för närvarande stor möda åt att ordna sysselsättning eller utbildning för de återstående sex personerna. Självfallet kommer även fortsättningsvis alla arbetsmarknadspolitiska hjälpmedel att utnyttjas.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Tyvärr kan jag inte se några spår av att man är beredd att hjälpa till i den här situationen. De 24 som redan fått sysselsättning har fått det utanför orten. Problemet är ju att ortens sysselsättning i stort sett står och faller med den sysselsättning som finns vid Eds Cellulosa. Nu är det alltså fråga om att rädda sysselsättningen för alla de 107 anställda. Jag måste fråga: Är överlämnandet av frågan till arbetsmarknadsministern ett tecken på att regeringen inte är beredd att arbeta för att en rekonstruktion av företaget blir möjlig? Det är det bästa sättet på vilket sysselsättningen för de anställda kan räddas. Om man nu hittar någon som är beredd att ta på sig ansvaret för att driva bruket vidare, är det i första hand en kapitalinsats som behövs. Är inte regeringen beredd att medverka i ett sådant läge? I övrigt måste jag säga att Edsbruk ligger i ett område som omges av trakter med mycket svåra sysselsättningsförhållanden. Man kan inte klara sysselsättningen med hjälp av pendling eller annat. Då är det viktigt att samhället har en framförhållning för att stötta dessa människor så att de får jobb och får bo kvar på orten. Jag måste fråga: Varför är man inte beredd att göra mer från regeringens sida på den här punkten?
Herr talman! Jag trodde faktiskt att Agne Hansson var medveten om att om ett företag gått i konkurs och en konkursförvaltare börjat arbeta och tagit kontakt med flera seriösa företag, skall inte regeringen lägga sig i det arbetet. Som jag sade förut finns det flera seriösa företag som är intressenter. Jag tror att det vore klokast om vi lät konkursförvaltaren arbeta i lugn och ro.
Herr talman! Det är riktigt. Men det vore väl bra med någon form av framförhållning, inte minst inom arbetsmarknadsministerns arbetsområde. Här finns en stor oro. Man har tillsatt en intressegrupp för att försöka lösa de här problemen. Man har från länsstyrelsens sida varit beredd att ställa upp med vissa resurser. Jag tror att det är utomordentligt viktigt för att lugna människorna i bygden att regeringen också är beredd att stötta de här människorna, som håller på att helt tappa fotfästet genom att sysselsättningen försvinner. Ett helt samhälle håller på att dö ut. Det är en mycket allvarlig situation.

rå 2 FESTER Herr talman! Bengt Wittbom har, under hänvisning till ett påstått Ib Ver é Rå ee uttalande från statsministern om att arbetsmarknadens parter själva måste ta SR SR Ö konsekvenserna av för höga lönekostnadsökningar som resultat av träffade avtal, frågat mig vilka konsekvenser denna förändrade inställning får på arbetsmarknaden de närmaste åren. Bengt Wittboms påstående att statsministern skulle ha uttryckt sig på det sättet är felaktigt. I riksdagens allmänpolitiska debatt i tisdags betonade statsministern att nedpressningen av inflationen måste fortsätta och att alla här måste ta sitt ansvar. Detta måste gälla inte minst arbetsmarknadens parter. Statsministern betonade att inför nästa års avtalsrörelse måste den utveckling brytas som inneburit att lönekostnadspåslag— bl.a. genom löneglidning — spräckt de löneramar som kommit till i samband med de s.k. Rosenbadssamtalen. Regeringen menar — nu som förr — att parterna har ett ansvar för att lönekostnaderna håller sig inom tillgängliga utrymmen. Det är en förutsättning för att den ekonomiska politiken skall lyckas så att vi kan fortsätta öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Detta är ingen ny inställning. Det var heller ingen ny inställning som statsministern redovisade i den allmänpolitiska debatten, att regeringen aldrig kan frånsäga sig det slutliga ansvaret för sysselsättningen och arbetslösheten. På den punkten står vi och moderaterna för helt skilda synpunkter. Vi är beredda ta ansvaret för att hålla nere arbetslösheten. Det är inte moderaterna.
Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag konstaterar att valet är över, regeringen sitter kvar och dementimaskinen är i gång igen. Statsministern svarade i Ekot i måndags, på frågan vad den nye löneministern egentligen menar med sitt uttalande att parterna måste ta ansvar för avtalen, ungefär så här: Om det ur regeringens synpunkt ansågs ha gått snett skulle det bli mycket svårare för regeringen att hålla nere arbetslösheten. Mot bakgrund av arbetsmarknadsministerns svar om påstådda referat och annat måste jag fråga igen: Vad menar statsministern med det här? Menar han ingenting, är ju den nye löneministerns möjligheter att uträtta någonting alldeles borta. Om regeringen inte har ändrat inställning, kan ju Bengt K. Å. Johansson inte göra mycket annat än att prata. Då blir resultatet ungefär som på kafferepet på Rosenbad förra gången, så blir det för höga lönelyft, och så blir det ökad arbetslöshet, och så blir det mera AMS-insatser som suger upp detta, och så blir det inga sådana förändringar av attityder som vi måste ha för att kunna hålla nere arbetslösheten. Herr talman! Nästa fråga: Vad sade statsministern i den allmänpolitiska debatten? Jag citerar: ”Vi menar att staten och samhället aldrig kan frånsäga sig ansvaret för sysselsättningen.” Det menar inte vi heller, arbetsmarknads 31 betydelse för utvecklingen på arbetsmarknaden ministern. Vidare: ”Även om löneavtalen kan leda till arbetslöshet kommer vi aldrig att svika de enskilda människorna.” Det kommer inte vi heller att göra, arbetsmarknadsministern. Vidare sade han: ”Vi kommer alltid att försöka bekämpa arbetslösheten.” Det kommer vi också alltid att försöka göra. Och just nu är det så, arbetsmarknadsministern, att det viktigaste sättet att bekämpa arbetslösheten är just att ge den nye löneministern medlen att klara av det här genom att hålla nere löneökningarna. Ni lämnar dubbla budskap, arbetsmarknadsministern. Kom med ett nytt svar, annars är ni inte trovärdiga!
Herr talman! Jag gläder mig mycket åt att Bengt Wittbom nu säger att han och moderata samlingspartiet är villiga att försöka arbeta för hög sysselsättning och minskad arbetslöshet. Jag tror att det finns två viktiga bidrag som moderaterna då kan komma med, dels att sluta med att föraktfullt kalla sammanträden och överläggningar mellan regeringen och parterna ”kafferep”, dels att, när arbetsmarknadspolitiken kommer upp till behandling i arbetsmarknadsutskottet, inte föreslå nedskärningar, som man har gjort tidigare.
Herr talman! Uttrycket ”kafferep” är inte mitt — det är Stig Malms, om jag inte alldeles missminner mig. Vi kommer att behandla alla framställningar från regeringen om nya AMS-insatser mycket seriöst — det gör vi alltid i arbetsmarknadsutskottet, även från moderata samlingspartiets sida. Men nu gäller det: Står arbetsmarknadsministern bakom den nya linje som den nye löneministern, med backning från statsministern, företräder i diskussionerna med arbetsmarknadens parter inför avtalsrörelsen? Om detta har vi inte fått några klara besked. Man kan dra två slutsatser. Antingen har arbetsmarknadsministern en annan uppfattning än statsministern — och då är det illa för löneministern — eller också kör regeringen med dubbla budskap, därtill tvingad genom att ni måste lämna ett visst budskap eftersom ni har skällt så mycket på oss när vi har fört fram dessa tankar, och ett annat budskap till parterna direkt via löneministern, om ni skall kunna lyckas. Skall ni lyckas, Anna-Greta Leijon, måste ni tala klartext. Arbetsmarknadsministern har en minut till på sig att undanröja den här ödesfrågan för regeringen och för sysselsättningen.
Herr talman! Det finns nog ingen som bättre än statsministern kan uttrycka den uppfattning som regeringen har. Och vad statsministern har sagt har jag redovisat i mitt svar: Arbetsmarknadens parter har ett ansvar. Men det sista ansvaret för sysselsättningen och arbetslösheten har regeringen, och det kommer regeringen att ha så länge den är socialdemokratisk.
Herr talman! Det tvivlar vi inte ett ögonblick på — och ett sådant ansvar har den här riksdagen också. Men nu räcker det inte med allmänna formuleringar längre. Statsministern sade i Ekot i måndags att om avtalskonsekvenserna blir ökad arbetslöshet, kommer det att bli svårare för regeringen att hålla nere arbetslösheten: Vad innebär det? Jag kan inte se annat än att det uttrycket är ett hot mot eller rättare sagt ett budskap till parterna och en backning, så att den nye löneministern och regeringen verkligen lyckas med det man måste lyckas med, nämligen att se till att det blir ett rimligt löneavtal som håller sig inom gränserna för vad sysselsättningen kan klara. Ni måste lämna klara besked, Anna-Greta Leijon. Är det tyst efter detta inlägg kommer vi i fortsättningen att vara övertygade om att det finns två uppfattningar i denna viktiga fråga.

Som Björn Samuelson säger i inledningen till sin fråga är uppgifter i register om vapeninnehav för närvarande inte sekretesskyddade. Det var de inte heller enligt den äldre sekretesslagstiftningen. Under senare år har riksdagen vid ett par tillfällen, senast vid 1983 84:29). För närvarande bereds inom justitiedepartementet en framställning från rikspolisstyrelsen om sekretess för uppgifter i polismyndigheternas vapenregister. Vidare har vissa jaktoch skytteorganisationer begärt sådan sekretess. Offentlighetsprincipen är viktig. Därför måste krav på sekretess prövas restriktivt. Innan rikspolisstyrelsens och jaktoch skytteorganisationernas framställningar har beretts färdigt vill jag inte säga om sekretessbeläggning av vapenregistren är lämplig för att motverka de risker som Björn Samuelson har pekat på.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Det finns en rad bakomliggande faktorer som har gjort att jag har ställt denna fråga. En är oron bland skytteorganisationer, där det finns åtråvärda vapen för den illegala vapenhandeln. En annan är den tänjning som man upplever i samhället när det gäller toleransen mot våld. Jag delar justitieministerns uppfattning att offentlighetsprincipen är viktig. Jag efterfrågar ingen total sekretessbeläggning av vapenregister. Jag anser att offentlighet bör råda vad gäller tillgång till uppgift om att vapenlicens finns. Men det bör inte finnas något principiellt intresse av offentlighet när det gäller typ av och antal vapen. Jag anser att en sekretessbeläggning av vissa uppgifter i vapenregistren sålunda till viss del kan motverka risken för planerandet av vapenstölder via vapenregister. Jag tycker inte att det strider mot offentlighetsprincipen att inte tala om antal och typ av vapen som folk har hemma.
Herr talman! De nämnda framställningarna är ute på remiss, och remisstiden löper ut i början på nästa år. Därefter skall remissvaren beredas i vanlig ordning. Jag kan därför inte svara på Björn Samuelsons fråga.
Herr talman! Bengt Harding Olson har frågat mig om jag är beredd att ändra rättegångsbalken för att vidga möjligheterna till resning i brottmål med sikte på fall då åklagaren i målet har varit jävig. En åklagare skall självfallet inte fullgöra åklagaruppgifter i ett mål där han är jävig. Detta är ju också uttryckligen förbjudet i rättegångsbalken. Det är min avsikt att närmare undersöka om gällande bestämmelser erbjuder tillräckliga rättssäkerhetsgarantier när en dom har meddelats i ett fall där jävsbestämmelserna har överträtts.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret när det gäller den viktiga rättssäkerhetsfrågan. Allmänt kan rättssäkerheten liknas vid en skör planta, som måste vårdas ömt och som absolut inte tål att trampas på. Dessutom är rättssäkerheten inte bara en angelägenhet för jurister, utan främst ett skydd för den enskilda människan. Rättspolitikens mål måste vara att uppnå samklang mellan lagen och det allmänna rättsmedvetandet. I det s.k. bombmålet aktualiseras en rättssäkerhetsfråga av principiell karaktär. Det finns olika uppfattningar om hur denna fråga skall lösas. Vissa jurister, med riksåklagaren i spetsen, påstår med bestämdhet att lagen inte medger resning. En upprörd allmänhet kallar detta för rättslöshet — motsatsen till rättssäkerhet. Den blottade klyftan mellan lagen och det allmänna rättsmedvetandet är mycket alarmerande. Det finns risk för en urholkning av vår rättssäkerhet. Det är mot denna bakgrund som man skall se min fråga. Justitieministerns svar är klart positivt. Jag tycker att justitieministern ger ett klokt besked i denna viktiga rättssäkerhetsfråga, som uppenbarligen är av stor betydelse för rättsväsendet i allmänhet och åklagarväsendet i synnerhet. Med anledning av det besked som justitieministern här har givit uppkommer frågan: Hur blir det nu i det nämnda enskilda målet? Kommer de nya reglerna, som jag förmodar införs så fort som möjligt, att vara till fördel, och kommer de att tillämpas också i detta mål?
Herr talman! Det enskilda ärende som Bengt Harding Olson talar om skall inte behandlas här i riksdagen. Det behandlas i stället av justitiekanslern och av högsta domstolen. Det behov av åtgärder som jag har antytt i mitt svar får naturligtvis bedömas mot bakgrund av vad justitiekanslern och högsta domstolen kommer fram till.
Herr talman! Den sista kompletteringen var intressant. Justitieministern hänvisade där till hur det kommer att gå i det enskilda resningsmålet. Det innebär, att om riksåklagaren har rätt — och det ifrågasätts inte av justitieministern, antar jag — kan det inte bli någon resning. Det kan justitieministern rimligen inte vara nöjd med. Det är inte heller jag. Jag är, som jag hellre vill kalla det, missnöjd.

Herr talman! Göran Ericsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att under den kommande treårsperioden öka tryggheten på allmänna platser och därmed vända den utveckling som nu pågår. Det är en grundläggande uppgift för samhället att trygga medborgarnas säkerhet i olika avseenden. I likhet med Göran Ericsson anser jag det mycket allvarligt om samhället inte klarar denna uppgift. Jag kan dock inte hålla med Göran Ericsson om att situationen nu är så allvarlig som han gör gällande. I själva verket är ordningsläget på gator och torg i allmänhet mycket gott. Jag avser därför inte att nu ta något särskilt initiativ på detta område.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Måhända tog jag ett alltför stort grepp över frågan när jag begärde att få en precision av vilka åtgärder regeringen ämnar vidta under den kommande treårsperioden. Svaret från regeringen är också negativt. I sak säger justitieministern ingenting. Han håller med mig om att det är allvarligt att det begås våldsbrott — och det tycker vi alla — men i övrigt får vi ingenting veta. Jag tycker det är allvarligt att justitieministern inte ens gör ett försök att precisera sig. Vi skall veta — jag säger detta för protokollet och till kammaren —- att våldsbrotten under de senaste tio åren har ökat med 43 96. Detta är en uppgift från BRÅ. Nu ökar kriminaliteten, sakta men säkert, och kurvorna för våldsbrotten stiger. Folk är rädda. Särskilt gamla och handikappade känner stor oro. Om åtgärder emot detta sägs ingenting i svaret från regeringen. Men vi ser vad som sker i handling — i budgeten, i neddragningen av antalet polismän, som RPS beräknar omfatta ca 900. Det första tecknet på att människor är skrämda är att de sluter sig samman i grupper, större eller mindre, för att bevaka det som är deras. Det må gälla ägodelar eller människor. I exempelvis Borlänge har man under den senaste tiden slutit sig samman i sådana grupper. Rikspolisstyrelsen säger i ett pressmeddelande att det råder en uppgivenhet bland chefer och underställd personal, dvs. inom hela polisväsendet. I det läget säger justitieministern ingenting. Men detta är en brännande fråga. Jag förväntar mig att justitieministern nu ger ett besked till alla dem som är oroliga inte bara inom poliskåren utan också utanför den.
Herr talman! Göran Ericsson redovisar siffror och statistik. Men det är mycket viktigt att man är försiktig och inte drar några alltför säkra slutsatser av statistiken, i synnerhet när det gäller det här området. Det finns andra sifferserier som talar i direkt motsatt riktning, nämligen att våldet på allmän plats har minskat. Herr talman! Politiker har ett ansvar att beskriva verkligheten så korrekt som möjligt och utan överdrifter. Jag tycker inte att Göran Ericsson gör det. Det är inte förenligt med ett sådant ansvar att förleda människor att tro att de inte vågar ge sig ut på gator och torg. Jag vidhåller den bedömning jag redovisade i mitt frågesvar när det gäller ordningssituationen på allmänna platser i Sverige i dag.
Herr talman! Jag tycker det är tråkigt att justitieministern försöker ta upp en debatt om huruvida siffror som brottsförebyggande rådet kommer med är sanna eller osanna, korrekta eller inte korrekta. Jag försökte här bara notera att våldsbrotten över en tioårsperiod ökat med 43 96, att det har tagit sig uttryck i att människor är rädda och oroliga och sluter sig samman i grupper som inte är milisstyrkor men kan komma att bli det. I det läget väljer justitieministern en debatt om siffran som sådan och icke om vilken åtgärd regeringen borde vidta med anledning av att människor är rädda och oroliga. Jag vidhåller, herr talman, att gamla och handikappade i dag är rädda. För dem är många allmänna platser stängda långa tider av dygnet på grund av denna rädsla.

Herr talman! Nic Grönvall och Per Westerberg har ställt frågor rörande bankinspektionens verksamhet och om rätten att fritt få förvärva aktier i bankaktiebolag. Frågorna har ställts till finansministern. Arbetet inom regeringen är — numera — så fördelat att det är jag som skall besvara frågorna. Jag besvarar dem i ett sammanhang. Nic Grönvall påstår i sin fråga att bankinspektionen driver personförföljelse och försöker påverka fria aktieägares uppträdande på bolagsstämma i bank. Såvitt jag känner till har det inte inträffat något som kan utgöra grund för Nic Grönvalls påståenden. Jag går därefter över till Per Westerbergs fråga om regeringen är beredd att tillmötesgå bankinspektionens begäran om lagstiftning om begränsning för medborgare och företag att fritt förvärva aktier i bankaktiebolag. Jag kan nu konstatera, sedan remisstiden gått ut, att flera remissinstanser, i likhet med inspektionen, oroats av de omfattande affärer med bankaktier med åtföljande förskjutningar i ägarstrukturen i vissa banker som har ägt rum under senare tid. Jag delar själv denna oro. Bankinspektionens förslag till provisorisk lagstiftning har samtidigt mött kraftiga invändningar, inte minst från principiella utgångspunkter. Jag vill erinra om att kreditmarknadskommittén har i uppgift att behandla frågan om ägarspridning inom bankområdet. I direktiven uttalas bl.a. att det är ett viktigt samhällsintresse att fullvärdiga banker inte blir föremål för en stark ägarkoncentration. Målet bör enligt direktiven vara att säkerställa ett spritt ägande. Att nu tillgripa en provisorisk lösning på det sätt inspektionen föreslagit bör endast komma i fråga om omedelbara lagstiftningsåtgärder är oundgängligen nödvändiga. Så är enligt min mening inte fallet. Regeringen har i dag överlämnat inspektionens framställning och remissvaren till kreditmarknadskommittén. Under den tid kommitténs arbete pågår kommer bankinspektionen och regeringen att noggrant följa utvecklingen och, om det behövs, vidta erforderliga åtgärder.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min och Nic Grönvalls frågor till statsrådet. Vi är något förvånade över bankinspektionens förslag om tillfällig lagstiftning med syfte att begränsa möjligheterna att förvärva aktier i bankaktiebolag. Vi tycker att förslaget är anmärkningsvärt, i synnerhet när det läggs fram endast några få dagar efter höstens riksdagsval. Indirekt pekar man ut enskilda svenskar att mer eller mindre kunna vara potentiella brottslingar, om de skulle förvärva en aktiemajoritet, om de skulle komma att ta styrelserepresentation, om de skulle komma att missbruka sin styrelserepresentation genom att försöka tillskansa sig egna fördelar på grund av sitt ägande. Remissopinionen har, som statsrådet själv sagt, varit massiv mot förslaget 37 om en tillfällig lagstiftning. Vi tycker att förslaget från bankinspektionen har skadat bankernas möjligheter till kapitalanskaffning och skapat oro på marknaden. Vi tycker också att frågan har handlagts oskickligt. Dessutom tycker vi att det är ett osunt förslag. Jag vill därför fråga statsrådet: Har det verkligen inte förekommit några kontakter mellan finansdepartementet och bankinspektionen redan i förväg som kunde ha gjort att man hade sluppit denna ytterst obehagliga debatt? Finns det inte redan nu tillräckliga möjligheter för regeringen att vidta åtgärder om något missbruk eventuellt skulle förekomma, om någon eventuellt skulle skapa sig en ny majoritet i ett bankaktiebolag? Regeringen har redan nu möjlighet att godkänna ordförandena i bankstyrelserna, och man har redan nu representation i bankstyrelserna. Vad är det som är nytt och nu har kommit fram som har aktualiserat det här förslaget? Har inte finansdepartementet rådgjort med bankinspektionen innan debatten kom upp?
Herr talman! Jag vill först rikta invändningar mot Per Westerbergs beskrivning av vad som har förevarit. Finansdepartementet har en representant i bankinspektionens styrelse och har på det sättet varit informerad om den diskussion som har förts i bankinspektionen. Det är inte finansdepartementet som skall bevaka huruvida man i bankerna får en tillfredsställande utveckling — det är bankinspektionens uppgift. Därför är det riktigt att bankinspektionen följer verksamheten och vid behov tar de initiativ som krävs. Här har bankinspektionen tagit ett initiativ. Vi har gjort en bedömning som är en annan än bankinspektionens, och den har jag redogjort för här.
Herr talman! Det är anmärkningsvärt att finansdepartementet, när det uppenbarligen har varit informerat om att bankinspektionen ämnade gå ut med detta drastiska förslag om en tillfällig lagstiftning, inte försökte sätta stopp för den debatten redan i förväg. Eftersom man har representation i bankinspektionen skulle man väl inte gå med på att en sådan här försöksballong skickades upp, om det inte vore just en försöksballong för att få till stånd en lagstiftning i frågan. Vad har förorsakat denna försöksballong om en tillfällig, mycket snabb lagstiftning varom förslag skulle läggas fram bara några få dagar efter valdagen? Är verkligen det enda skälet den möjligheten att man skulle kunna få en ny aktiemajoritet i en bank och att denna skulle kunna få styrelserepresentation och eventuellt skulle komma att missbruka sin ställning?
Herr talman! Det är anmärkningsvärt att Per Westerberg säger att finansdepartementet skall ingripa mot en självständig myndighet som har fullgjort sin ämbetsskyldighet. Vi kommer inte att göra något sådant i fortsättningen heller.
Herr talman! Det är inte det som det i första hand är fråga om. Denna myndighet har inte kunnat presentera några sakliga skäl till att man vill föreslå en tillfällig lagstiftning endast ett år innan kreditmarknadskommitténs förslag skall läggas fram. Den har endast kommit med mycket vaga antydningar mot enskilda företag och enskilda personer vilka saknar relevans i sammanhanget. Det måste trots allt vara regeringen som är initiativtagare. Det är det jag antyder, och det är därför som jag frågar: Vad har föranlett detta förslag?

Herr talman! Karin Ahrland har — mot bakgrund av att finansminister Feldt vid en presskonferens den 26 juli aviserade en lagrådsremiss om en ny lag om näringsförbud m.m. och en sådan inte kommit ännu den 3 oktober — frågat finansministern om han avser att presentera någon sådan remiss och vad orsaken i så fall är till att regeringen valde att på ett så tidigt stadium presentera förslaget för pressen. Arbetet inom regeringen är numera så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag vill då konstatera att lagförslaget i fråga expedierades till lagrådet den 14 oktober. Orsaken till att det inte har skett tidigare är att remissen, som är omfattande, har fordrat en avsevärd redaktionell bearbetning som varit tidskrävande.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Ja, nog är remissen omfattande — jag har lagt den på min bänk, den är så tung att jag inte orkar bära upp den hit till talarstolen. Den 26 juli berättade statsrådet Feldt om denna lagrådsremiss. Det var mycket folk på presskonferensen, och finansministern lovade att lagrådsremissen skulle komma inom ca 14 dagar. När jag ställde frågan hade det inte gått 14 dagar, det hade gått 14 dagar och två månader. Jag hade nästan börjat hoppas att regeringen hade ångrat sig, vilket hade varit det allra bästa — detta är ingen lagrådsremiss som någon i oppositionen har längtat efter. Men i propositionslistan aviserade regeringen också ett lagförslag i december. Jag undrar hur det skall hinna komma till riksdagen till dess. Jag kan naturligtvis inte lasta statsrådet Johansson — som är ny i ämbetet och som jag ber att få gratulera — för vad regeringen inte har gjort innan han blev statsråd. Det hade alltså varit bäst om det hade varit ogjort. Jag vill gärna påminna ett nytt statsråd om att ett enigt konstitutionsutskott vid olika tillfällen i skarpa ordalag har påpekat att riksdagen ogillar detta system, där regeringen först går ut och presenterar sina förslag, vare sig det är lagrådsremisser eller propositioner, för pressen men inte informerar riksdagen. Det är faktiskt i detta hus som förslagen skall behandlas och besluten fattas. Av det skälet är vi här intresserade av att se förslagen så att vi kan kommentera dem i någon mån redan när de kommer och slipper läsa om dem i tidningarna. I dag är statsrådet Johansson ny och i början av sin bana. Ta detta som en uppmaning från en före detta ledamot i konstitutionsutskottet om hur riksdagen vill ha det!

Herr talman! Per-Richard Molén har mot bakgrund av bl.a. Norra löntagarfondens engagemang i AB Ljusne Kätting frågat finansministern vilka krav på kompetens och omdöme han ställer på styrelseledamöterna i löntagarfonderna. Arbetet inom regeringen är numera så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Bestämmelserna om löntagarfondstyrelserna finns i lagen med reglemente för allmänna pensionsfonden. Regeringen utser samtliga nio ledamöter och fyra suppleanter. Minst fem av ledamöterna och två av suppleanterna skall företräda löntagarintressen genom engagemang i facklig organisation eller på annat sätt. Löntagarfondstyrelserna skall ha en regional anknytning. Detta innebär att ledamöter och suppleanter genom bosättning eller på annat sätt bör ha anknytning till en viss region. Kraven i övrigt på styrelseledamöterna bestäms i huvudsak av syftena med löntagarfondstyrelsernas verksamhet. Styrelsen ses som ett organ för att bevaka löntagarnas intressen av en sund ekonomisk utveckling, full sysselsättning och ett ökat inflytande genom medägande i företagen. I förarbetena till lagstiftningen har det också framhållits att det är värdefullt att det i styrelserna ingår personer med erfarenhet från näringsliv och kapitalmarknad.

Herr talman! Jag får tacka löneministern för svaret — ett svar som jag tar emot för herr Molén. Det var formellt ett mycket korrekt svar, men reellt innehöll det ingenting. Vi har nu sett hur löntagarfonderna arbetar, hur de har gjort sina riskkapitalplaceringar och hur de har missat prognoser: Ljusne Kätting först plus 8 miljoner, efter knappt ett år minus 25 miljoner och efter ytterligare några månader minus 60 miljoner. Om vi hade tagit Volvos siffror hade det visat sig vara minus 16 miljarder våren 1985 och ca minus 40 miljarder på slutet. Därför måste jag upprepa frågan till löneministern: Har ni inga mer reella, konkreta krav på dem som skall använda och investera löntagarfondernas pengar? Eller skulle ni hemskt gärna vilja lägga ner löntagarfonderna?
Herr talman! Självfallet har vi krav på dem som sätts in i löntagarfondernas styrelser. Vi kommer emellertid inte att ge ett omdöme om varje enskild affär som görs i löntagarfonderna, utan den verksamheten granskas av särskilt utsedda revisorer och av riksrevisionsverket, som avger utlåtande därom.
Herr talman! Det finns flera exempel än de jag nämnde, t.ex. Västfondens placeringar i Farmaslakt och i Dockhuset osv. De få riskplaceringar som har gjorts har inte varit särskilt lyckosamma. Sådana slutsatser kan man dra. Löntagarfonderna har vidare gjort korta aktieaffärer på börsen, och jag kan inte se att detta uppfyller de krav som ställdes i propositionen, som antogs av en majoritet i riksdagen. Sedan har de placerat i statspapper. En del löntagarfonder har t.o.m. lånat pengar för korta affärer. Är det inte så, att ni måste tänka om när det gäller hur de här fonderna skall skötas — eller rättare sagt lägga ner dem?

Vidare har socialdemokratiska riksdagsgruppen anmält Ove Karlsson som suppleant i konstitutionsutskottet och Marianne Carlström som suppleant i finansutskottet efter Sven Hulterström, Erkki Tammenoksa som suppleant i skatteutskottet efter Maud Björnemalm och Marianne Carlström som suppleant i lagutskottet efter Ove Karlsson. Socialdemokratiska riksdagsgruppen har dessutom som suppleanter i utrikesutskottet under Karl-Erik Svartbergs ledighet anmält hans ersättare Melker Strand och under Nils T Svenssons ledighet anmält hans ersättare Emmanuel Morfiadakis. Moderata samlingspartiets partigrupp har som suppleant i utrikesoch jordbruksutskotten under Ivar Virgins ledighet anmält hans ersättare Lars Hjertén.

Herr talman! Birgitta Hambraeus och Bengt-Ola Ryttar har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta som en följd av översvämningarna tidigare i höst i Kopparbergs och Gävleborgs län som ledde till att bl.a. Noppikoskidammen i Ore älv genombröts. Jag avser att besvara interpellationerna i ett sammanhang. Låt mig inledningsvis något uppehålla mig vid ansvarsfrågorna i samband med sådana händelser. Ansvaret för att hålla dammarna i skick och för konsekvenserna vid dammgenombrott vilar på anläggningens ägare eller eljest på den som handhar regleringen. Tillsyn över vattenföretag och vattenanläggningar enligt vattenlagen utövas av länsstyrelsen. Räddningstjänst vid inträffade dammgenombrott åvilar samhällets räddningstjänst, i första hand kommunerna. Länsstyrelserna kan i vissa fall ta över ledningen av räddningstjänsten. Frågan om säkerheten vid landets dammar studeras av dammsäkerhetsnämnden. För närvarande pågår en omfattande kartläggning av kraftföretagens dammar inom den av SMHI och kraftföretagen bildade flödeskommittén. Arbetet syftar till att successivt utarbeta ett underlag för att bedöma behovet av kompletterande åtgärder vid dessa dammar. Kommittén för undersökning av allvarliga olyckshändelser har inlett undersökning med anledning av översvämningarna i Kopparbergs och Gävleborgs län. Jag ser givetvis allvarligt på det som inträffade tidigare i höst i Kopparbergs och Gävleborgs län. Enligt min uppfattning är det ett allmänt intresse att händelser av detta slag inte inträffar och att skadorna vid inträffade 51 dammgenombrott begränsas så långt som möjligt. Därför kommer jag inom kort att föreslå regeringen att en särskild utredare tillkallas, med syfte att mer samlat bedöma behovet av åtgärder för att förhindra att sådana händelser som inträffade i Kopparbergs och Gävleborgs län upprepas. Utredningen bör bedrivas skyndsamt och under arbetets gång samråda med berörda parter, bl.a. kraftföretagen, SMHI, dammsäkerhetsnämnden och flödeskommittén.

Herr talman! Jag ber att få tacka Birgitta Dahl för svaret på min interpellation. Det råder fortfarande en viss oklarhet om vem som har ledningsansvaret när en stor olycka hotar. Birgitta Dahl säger att samhällets räddningstjänst, i första hand kommunen, har ansvaret vid inträffade dammgenombrott. Men när Noppikoskidammen brast meddelade länsalarmeringscentralen länsstyrelsen, men inte Orsa kommun eller brandchefen i Orsa eller polisen. När det gäller Vässinkoskidammen blev det tack och lov aldrig något dammgenombrott. Det var alltså enligt Birgitta Dahls svar helt och hållet kraftföretaget som hade ansvaret för arbetet med att hindra att en sådan olycka skulle inträffa. Men det var enligt mångas uppfattning tack vare att brandmän från brandkårerna i Orsa, Rättvik, Mora, Leksand och Borlänge tog på sig ett mycket riskfyllt arbete med att tömma en vattenfylld tunnel för att nå en stängd reservlucka som dammen inte rann över. Brandmännen fick krypa ned i en 100 m lång tunnel och skjuta pumpar framför sig tills de nådde reservluckan och kunde öppna den. Brandmännen visste att de hade dammen över sig, att den var nära att översvämmas och att de då hade dränkts utan att kunna göra någonting för att bli räddade. Hela bygden har stor anledning att vara tacksam mot de här människorna för deras mod! Räddningsarbetet — för att förhindra översvämning — gick alltså bra, men de som utförde det anser att det rådde en viss osäkerhet om vem som hade ansvar för vad. Det vore bra om regeringen gick igenom dessa erfarenheter så att klarare riktlinjer kan utarbetas. Det är mycket bra att Birgitta Dahl kommer att föreslå regeringen att tillkalla en särskild utredare som i samarbete med andra som arbetar med frågan ser över de akuta hoten. Med tanke på SMHI:s varningar inför hösten kan det vara mycket bråttom. Marken är så genommättad med vatten att allt regn kommer att rinna direkt ut i sjöar och dammar. Kommer Birgitta Dahl att se till att man prioriterar de mest riskfulla dammarna? Är det helt klarlagt att ansvaret inte genom den statliga utredningen lyfts bort från dem som har den aktuella kunskapen om dammarna, nämligen kraftföretagen och de som har hand om den dagliga tillsynen? Denna skyndsamma utredning kan enligt min uppfattning inte ersätta en mer djupgående undersökning av om något nytt inträffat som gör att våra dammar nu utgör ett hot. Är det så att det aldrig har regnat så här mycket förut? Eller har skogsbruksmetoderna någon del i orsaken att vattenflödena blir häftigare nu? I Vässinkoskidammens tillrinningsområde finns mycket stora kalhyggen. Jägmästare Katarina Eckerberg har för naturvårdsverkets räkning skrivit rapporten Skogsbrukets inverkan på ytoch grundvatten. Stora, tunga maskiner trycker ihop jorden så att vattnet får svårare att tränga ned. En fullväxt skog absorberar enorma mängder vatten och avdunstar det. Kalhyggen och ungskog har inte denna förmåga att bromsa vattenflödet. Kärnkraften i vårt elsystem gör att vattenkraften har fått en ny roll som toppkraft i stället för baskraft. Har det någon betydelse för dammarnas säkerhet? Det är viktigt att utreda orsakerna bakom dammhoten. Kommer Birgitta Dahl att se till att en sådan mer långsiktig utredning också kommer till stånd?

Herr talman! Jag får tacka energiministern för svaret. Jag vill instämma i Birgitta Hambraeus tack till räddningsmanskapet i Noppikoski. Jag kan också instämma i hennes synpunkter kring behovet av att man bättre samordnar räddningstjänsten och kraftföretagen i sådana här situationer. Det är mycket bra att vi får en utredning på den här punkten. Jag hoppas att det i direktiven till denna utredning också ställs väldigt hårda krav på den tekniska kvaliteten på sådana här dammar. Vi skall komma ihåg att när det gäller de aktuella översvämningarna och dammgenombrotten fördelade sig vattnet från de stora nederbördsmängderna på två olika vattensystem. En liten förskjutning av nederbördscentrum hade inneburit ännu större vattenmängder i någotdera av vattensystemen. Det är lätt att tänka sig vilka ytterligare katastrofala följder det skulle ha fått. Man kanske också skall snegla litet på hur restriktiv och noga man är med säkerheten när det gäller kärnkraften, för det här är också stora grejor. Det finns 10 000 dammar i Sveriges land. 1 000 av dem är stora dammar. De dammar som fick dammgenombrott nyligen är inte särskilt stora utan tillhör kategorin något mindre dammar. När det gäller tillsynen finns det tydligen vissa samordningsproblem mellan de olika myndigheterna också på den statliga sidan. Detta bör man också se närmare på i utredningen. Befolkningen kring dessa dammlägen upplever att kraftföretagen hela tiden agerar på den yttersta marginalen när det gäller att rädda vatten till lågsäsongen, så att säga. Vattenståndet i Siljan var t.ex. 21 cm över dämningsgränsen redan den 6 september. Det torde innebära att det är något fel på vattendomen. För att klara säkerheten måste man också samordna de tekniska kvaliteterna i dammarna med vattendomarna på ett sätt som det tydligen nu inte är fråga om. Katastrofen skulle ha blivit åtskilligt mycket större om inte dessa dammgenombrott skett i områden där det ändå är relativt gles bebyggelse. För Kopparbergs läns del handlar det om dammskador för 1 milj.kr., och det är fråga om 28 milj.kr. i skador på hus och för företag. Men i en annan trakt med tätare befolkning skulle katastrofen ha kunnat bli fruktansvärd.

Herr talman! Energiministerns svar är inte helt tillfredsställande. Det är bra om det tillsätts en utredning. Energiministern använder uttrycket ”utredare”, men samtidigt pratar hon om ett stort allmänt intresse. Det är ju inte så att kraftföretagen har varit utan varningar för detta läge. Sven Henricsson skrevi ett tidigt läge ett brev till kommunikationsdepartementet och uttryckte sig bl.a. så här: ”Det skulle därför vara närmast chockerande om de nu inträffade katastroferna inte tidigare kunnat observeras eller förutses. Det är också bekräftat att vattennivåerna i området steg ovanligt kraftigt och att vattenmagasinen snabbt uppnådde fastställda dämningsgränser i somras. De för sjöregleringarna ansvariga borde bl.a. på basis av SMHI:s prognoser ha kunnat göra tidigare vattenavtappningar i stället för att vänta till katastrofen var ett faktum.” På detta brev svarade kommunikationsministern att observationerna var klara och överlämnades den 27 augusti och att översvämningarna inträffade den 6 september. Han konstaterar att SMHI:s rapportskyldighet som statligt organ har fullföljts. Vad skall man då dra för slutsats av detta? Jo, samma som i den rapport som länsstyrelsen i Örebro län gjorde efter översvämningarna 1977. Där fastställs att inte mindre än 31 dammanläggningar är behäftade med allvarliga fel, de flesta av dem med allvarliga fel på grund av uppenbar misskötsel. Att tappa vatten var för dyrt, svarar också vattenreglerarnas samorganisations överingenjör Per-Erik Olsson och menar att man inte haft någon anledning att hålla vattenståndet nere. Birgitta Hambraeus tog upp en intressant aspekt. Det gäller de nya skogsbruksmetoderna. Hon snuddade vid kalhyggena — att det blir färre träd som pumpar upp vatten. Men hon tog inte upp den mycket snabbare vattengenomströmning som sker genom utdikningen av vattensjuka skogsmarker. Även där marken inte är mättad med vatten får man en mycket snabbare genomströmning, och det är troligen en av de faktorer som man från SMHI inte har förutsett vid sina bedömningar, när dessa tidigare vattenregleringar gjordes. Det finns alltså starka skäl för att göra denna utredning. Men det finns än starkare skäl för att göra den parlamentarisk, att ge den verklig bredd, eftersom det uppenbarligen är vattenkraftsindustrins vinstintressen som styr omsorgen om dammsäkerheten. Detta är ingen ny fråga. Det är inte länge sedan vi hade en spricka i Suorvadammen, den väldigaste av våra vattenreservoarer. Det är inte länge sedan man konstaterade sättningar i Porjusdammen. Det är inte heller länge sedan det var fel på dammanläggningen i närheten av Boden. Det finns alltså mycket starka skäl för att titta på hur verksamheten bedrivs. När Suorvadammen hade sin spricka var det inte ens Vattenfalls anställda som upptäckte den, utan det gjordes av en person som icke var anställd av Vattenfall. Det finns således starka skäl att verkligen ta itu med dessa problem.